Fru talman! Jag vill poängtera att jag trots de många reservationerna avsåg att i den här debatten hålla mig just till verkställighet och återvändande. Därför tog jag inte heller upp moment 8. Jag har dessutom inte någon reservation under det momentet, utan ett särskilt yttrande. Familjesplittring har många gånger diskuterats i kammaren, men för min del var det första gången. Jag anser att det ändå är viktigt att man arbetar för ett förbud mot familjesplittring för barnens skull.
Fru talman! Man skall naturligtvis göra vad man kan för att undvika familjesplittring. Men familjerna har ju också ett ansvar. Om någon i familjen håller sig undan, gömmer sig, går under jorden, eller vad man nu vill kalla det, och vi har ett förbud mot familjesplittring skulle det i praktiken innebära att alla barnfamiljer skulle få uppehållstillstånd i Sverige. Då skulle vi alltså inte ha någon reglerad invandring.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till propositionen i dess helhet. Vi har inga egna yrkanden och vi har inga särskilda yttranden. Verkställighetspropositionen så som den är framlagd har ju, som Maud Björnemalm så riktigt har beskrivit det, en lång förhistoria. Den har utretts och diskuterats i olika utredningar. Syftet med att överföra verkställighetsansvaret till Invandrarverket har vuxit fram. Man vill ge Invandrarverket ett helhetsansvar för hela processen från början till det eventuella slutet. Man vill utveckla arbetsmetoder och arbetssätt där man väger in en humanitär och humanistisk människosyn och sätter den enskilda personen i centrum. Det här arbetssättet utvecklas gradvis och successivt, och man bygger upp en professionalism på området som jag tycker bådar gott för framtiden. Jag ser goda möjligheter att vi skall få en avvisningsmetodik som blir allt bättre och allt mer accepterad. I botten ligger att myndighetsbeslut skall verkställas. Den asylsökande eller tillståndssökande har haft sina möjligheter att få sin sak prövad, oftast i två instanser och kanske också genom nya ansökningar. Där tillstånd eller asyl inte har meddelats skall man avvisas eller lämna landet, som Maud Björnemalm sade. Rättsstatens principer måste gälla på detta område. Vill man inte efterkomma myndighetens, domstolens eller nämndens beslut vistas man i landet illegalt. Det är inte vår tradition att godta illegal vistelse i landet. När nu Invandrarverket övertar ansvaret kan man från verkets sida överlämna vissa ärenden till polisen. Det kan man göra när man märker att det inte finns förutsättningar för frivillig avvisning eller återvändande. Då kan det, tror jag, i början kanske bli lite problematiskt i gränsdragningarna och när det gäller arbetsmetoderna. Det är viktigt att polisen och Invandrarverket bygger upp ett förtroende för varandra så att man kan öka professionalismen och effektiviteten. Det låter lite cyniskt, men ju snabbare och effektivare och värdigare en avvisning kan ske, när det nu skall ske, desto större humanitär vinst gör man. Det finns inga barn i Sverige som far så illa som de gömda barnen, och det har jag sagt många gånger här i talarstolen. Det är de barn som har det värst och sämst. Det finns ingen som tjänar på att barn hålls gömda. De far illa, familjerna far illa, och när det ändå är klart att de inte har rätt att stanna här i landet blir det bara ett humanitärt trauma. Det är cyniskt att använda barnen på det sätt som sker i vissa fall. Det är cyniskt att låta barnen gå ned sig så pass långt att man därmed tror att man kan få en möjlighet att stanna på grund av humanitära skäl. Även om detta inte sker medvetet blir det ofta effekten av att handla på det sättet. Traumatiska och svåra situationer uppstår ju när en avvisning skall ske, om det nu inte sker frivilligt. Ofta skjuter man då på budbäraren i massmedierna. Det är polisen eller myndigheterna som har gjort fel. Det finns ofta en förhistoria som inte kommer fram i mediebevakningen. Det här är svårt och arbetsamt för alla inblandade. Det är inte något som någon längtar särskilt mycket att få syssla med, men man måste ha ett system som fungerar för att kunna få rättsstatens principer att gälla fullt ut.

Fru talman! Jag vill nämna lite om att öka effektiviteten, som jag i mitt anförande talade om. Jag tycker att det är lite svårt att föra samman orden snabbare, effektivare och värdigare. Dessa tre saker är lite svåra att förena. Jag vill därför poängtera att det inte bara är snabbheten och effektiviteten som gäller. När man arbetar snabbt och effektivt är det lätt att man tappar bort värdigheten. Jag vill därför en gång till poängtera hur viktig just värdigheten är. Jag måste säga att jag aldrig träffat föräldrar som i avsikt att få stanna i Sverige medvetet låtit barnen gå ned sig. Mår barnen väldigt illa är det på grund av hela situationen, inte på grund av att föräldrarna har låtit dem gå ned sig.
Fru talman! Poängen med det här förslaget är att SIV skall utveckla - och det håller man redan på med - en metodik som gör att man kan kombinera en ökad värdighet med en både effektivare och snabbare hantering. Det är det som är poängen med hela propositionen. Jag är rätt övertygad om att vi under de närmaste åren framöver gradvis kommer att få se en bättre metodik och en effektivare handläggning. Man kommer att kunna anlita IOM, och man kommer förhoppningsvis också att kunna få en konstruktiv samverkan med frivilligorganisationer. Då kommer man att kunna kombinera de här sakerna, och det är därför som vi till fullo har ställt oss bakom det här förslaget. Jag är helt på det klara med att föräldrarna inte sitter på sin kammare och räknar ut att om de gömmer sig och medvetet låter barnen gå ned sig och bli psykiskt dåliga, så får de chansen att stanna. Men jag kan inte bortse från att effekten av föräldrarnas handlande ibland och rätt ofta blir just den att barnen går ned sig. Vad det sedan kommer att innebära i form av möjligt tillstånd eller inte kan man aldrig avgöra generellt. Det är dock mycket tråkigt och närmast cyniskt när barn göms kanske i åratal, utan möjlighet att träffa andra barn, utan ordentlig skolgång, kanske utan en bra sjukvård osv., i fall där föräldrarna i första hand prioriterar ett uppehållstillstånd sedan de har fått sin sak prövad och det har kommit fram att de skall bli avvisade.
Fru talman! Jag blev på ett av mina första utskottsmöten lite chockad av att Gustaf von Essen inte ville att vi skulle ha någon debatt om det här, men nu är vi där. Jag kan inte låta bli att än en gång ta upp frågan om föräldrarnas medvetenhet. Gustaf von Essen använde uttrycket "låta barnen gå ned sig". Jag fastnade för de orden. Låter man någon göra något är det en medveten handling, men något sådant har jag aldrig träffat på. Jag vill fortsätta att framhålla att effektiv handledning måste betraktas med mycket stor försiktighet, så att man inte glömmer bemötande, omsorg och värdighet.

Fru talman! Jag hade i och för sig kunnat begära replik tidigare, men det tar en stund att som ny ledamot bli tillräckligt provocerad för att gå upp i replik. Jag vill börja med att säga att jag i huvudsak delar de synpunkter som Kerstin-Maria Stalin anförde i sin senaste replik. Inte heller jag har träffat några föräldrar eller över huvud taget någon som tycker att det är bra att människor håller sig gömda, men det finns ändå exempel på människor som har gömt sig i vårt land och som när de har lyckats leta fram de bevis som krävs har fått uppehållstillstånd. Den period som förflyter fram till dess vill förstås ingen ha. Ingen tycker att det är roligt att hålla sig gömd i det här landet. Däremot är det ibland nödvändigt att hålla människor gömda, på grund av att beslut fattats på felaktiga grunder. Sedan kan de få chansen att komma tillbaka till en ny prövning. Om något skulle vara cyniskt i den här debatten är det nog snarare Gustaf von Essens inställning att någon mer eller mindre medvetet skulle låta barn gå ned sig.
Fru talman! Det visar sig med den erfarenhet som Kalle Larsson kanske ännu inte fått men som åtminstone jag har förvärvat att de omprövningar som sker av beslut som har tagits i Utlänningsnämnden väldigt sällan görs på grund av nya skäl som har med själva asylprövningen att göra. Det är i allt väsentligt humanitära skäl som kommer in. De humanitära skälen är ofta relaterade till att man under en längre tid efter det att man har fått sitt beslut i Utlänningsnämnden inte har velat lämna landet utan har gömt sig eller på annat sätt inte stått till förfogande. Man har då gått ned sig. Jag tror inte att man har gjort det frivilligt, utan det har uppstått en sådan effekt i en traumatisk situation. Här kommer de svåra avvägningarna in. Barnkonventionen och över huvud taget frågan om humanitära skäl kommer in i bilden. Detta måste kanske bedömas via ansökningar. Ju längre tiden går och ju svårare familjerna och barnen har det, desto mera av humanitära skäl blir det så småningom. Det här är något som är dåligt för alla inblandade. De mår alla dåligt av detta. Det är därför som det är så viktigt att vi nu får en metodik som gör att flera människor kan lämna landet frivilligt och under värdiga former. Vi behöver ytterligare utveckla asylprocessen och över huvud taget sättet att hantera avvisningarna. Vi måste motivera människor att efterkomma myndigheternas beslut. Det här är inte något lätt arbete. Jag vill definitivt säga att vi som på olika sätt har följt det här gör det med en väldigt stor känsla av respekt för alla inblandade.
Fru talman! Gustaf von Essen inledde sin replik med att spela lite grann på att han är äldre och därmed mer erfaren än vad jag är och att han varit länge här i huset. Men också jag har följt den här frågan i många sammanhang. Utan att erkänna brott här i kammaren vill jag säga att jag har levt ganska nära människor som har varit tvungna att gömma sig efter felaktiga verkställighetsbeslut. Även jag kan alltså stödja mig på erfarenhet av detta. Just därför vet jag att ingen människa gömmer sig utan orsak, med de förhållanden som man då tvingas leva under. Ingen människa vill frivilligt hela tiden vara rädd och se sig om efter polisbilar, försöka att inte synas och märkas och gömma sig undan från all mänsklig kontakt. Just därför tycker jag att det är så väsentligt att man får en rättvis prövning. Jag har full förståelse för att man i fall där man inte får en sådan försöker att hålla sig undan tills man lyckats få den. Alternativet för de människor som gör detta är att bli tillbakaskickade till de länder som de kommer ifrån och faktiskt i många fall utsättas för tortyr eller annan skadlig påverkan.
Fru talman! Jag tror säkert att Kalle Larsson kanske t.o.m. har mera livserfarenhet än vad jag har, men jag skulle vilja säga att som ledamot av Utlänningsnämnden och Invandrarverket har jag på olika sätt försökt följa detta med stor respekt för alla inblandade. Kalle Larsson antyder att han egentligen inte anser att de beslut som har fattats av Invandrarverket och Utlänningsnämnden är riktiga. De är snarare nästan definitionsmässigt felaktiga, och därför har man rätt att gömma sig. Det här med att gömma sig, Kalle Larsson, är faktiskt en frivillig sak. Det är ingen som tvingar någon att gömma sig, utan det gör man frivilligt därför att man tror att man kanske i nästa led skulle kunna få ett uppehållstillstånd. Jag kan mycket väl förstå hur människor resonerar. De kan uppleva ett trauma inför återvändandet osv. Men vi måste ändå utgå ifrån att myndigheternas och nämndens beslut är riktiga. Gör vi inte det utan säger att vi inte har något förtroende för Invandrarverket eller för Utlänningsnämnden är vi ute och gungar totalt. Då gungar ju hela asylprocessen och hela rättssystemet. Då är vi inne på något helt annat och diskussionen blir en helt annan. Men jag väljer att tro på att vi har en bra och rättssäker asylprocess. Den kan göras bättre, men den är så pass bra att vi ändå måste sätta förtroende till den.

Fru talman! Vi har från Folkpartiets sida inga invändningar mot de konkreta förslagen i propositionen, så vi yrkar bifall till hemställan i den. Men vi förutsätter ju att de som skall tillämpa dessa paragrafer om verkställighet, avvisning och utvisning gör det i den anda som präglar propositionen. Det är samma sak som jag sade beträffande det förra betänkandet, dvs. att besluten skall fattas med förmåga till inkännande och respekt för den eller de personer det gäller. Jag tycker ändå att vi skall ha den insikten att det är människor som fattar beslut i de här ärendena, och det blir inte alltid rätt beslut. Beslut kan behöva ifrågasättas och ändras. Därför tycker jag att det är viktigt att vi följer upp hur den här lagstiftningen fungerar när det gäller en så här känslig fråga. Vi har faktiskt i riksdagen och i utskotten ett ansvar för att följa upp vad våra beslut leder till, så jag kan mycket väl tänka mig att socialförsäkringsutskottet tar ett initiativ och följer vad som händer med denna lagstiftning för att vi själva skall få en uppfattning om ifall det blev bra eller om vi måste förbättra någonting i det här hänseendet. Det här måste hanteras med väldigt god känsla och med insikt om att det ändå gäller människor som ville stanna i det här landet. Till det här betänkandet har också fogats reservationer mot bakgrund av motioner som har väckts och som går längre än vad propositionen gör. Det är därför vi i vårt särskilda yttrande kortfattat har tagit upp huvudpunkterna i Folkpartiets flyktingpolitik. Vi var ju överens om att vi skulle diskutera det här mer ingående i hela dess vidd och inte bara just det som den här propositionen gäller. Jag vill ändå ta upp lite tid här i kammaren, trots att tiden går, med anledning av de reservationer som har tagits upp här och inte minst den debatt som vi precis har fört i de senaste inläggen, och det gäller barn. Jag vill påminna om att regeringen hösten 1996 valde att avstå från att gå på Folkpartiets linje beträffande FN:s barnkonvention och dess inlemmande i flyktinglagstiftningen. Nu blev det mera en allmän mening om barnets bästa. Det är beklagligt. I Sverige gömmer sig i dag flyktingbarn under förhållanden som är oacceptabla. Här måste det bli en ändring i såväl lagstiftning som praxis, som vi ser det. Kan en sökandes bristande trovärdighet inte med absolut säkerhet styrkas skall det som engelsmännen kallar the benefit of doubt ges företräde i den slutliga bedömningen av rätten till uppehållstillstånd enligt vår mening. Det innebär att vid osäkerhet skall den för den sökande gynnsammaste tolkningen gälla. Det gäller ju framför allt när barn är inblandade. Vi anser också att det är omänskligt att familjer splittras, något som sker i dag och som tidigare talare har varit inne på. Med vårt förslag om inarbetande av FN:s barnkonvention skulle det bli väldigt svårt med avvisningsbeslut som syftar till att splittra familjer. Barn skulle inte behöva vara gömda. I den här frågan ser jag att det finns en viss samsyn mellan Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet, men som sagt skall vi ha den stora debatten till våren, och då kommer vi säkerligen tillbaka till barnfrågan och många andra punkter som finns i våra motioner från allmänna motionstiden.

Fru talman! Det är alls inte min avsikt att ta upp den tråd som Barbro Westerholm nu nystade upp mot slutet om barnens situation. Barbro Westerholm var en gång generaldirektör för Socialstyrelsen, och i och för sig långt efter hennes tid gjordes det en utredning om de gömda barnens situation, och det är förfärlig läsning. Gömda barn far illa. Denna proposition och detta förslag är ju en möjlighet att utveckla en arbetsmetod så att färre barn i praktiken skall fara illa i fortsättningen. Vad jag egentligen ville säga till Barbro Westerholm är att hon har helt rätt i att vi måste följa upp vår lagstiftning fortlöpande. Ända sedan jag och andra med mig började runt 1991-1992 - Maud Björnemalm har kanske varit involverad i de här frågorna ännu längre än jag - har vi inte gjort annat än suttit i utredning efter utredning och diskuterat, förändrat, värderat om och utvecklat lagstiftningen på alla de områden som vi nu diskuterar. Jag är helt säker på att vi kommer att göra det fortsättningsvis också, och jag tror att därvidlag lär Barbro Westerholm inte ha några problem att få hela utskottet med sig.
Fru talman! Det låter ju tillfredsställande. Jag har ju inte suttit med i utskottet så länge, så jag känner inte till de utredningar som Gustaf von Essen tar upp. Har de gjorts i utskottets regi eller i regeringens regi?
Fru talman! Åtskilliga utredningar och initiativ har kommit från parlamentet. Inte minst fanns det ett krav en gång i tiden från olika talare i den här salen om att tillsätta en flyktingpolitisk kommitté, vilket så småningom en partivän till Barbro Westerholm beslutade om att tillsätta. Detta har mynnat ut i en lagstiftning och det i sin tur har mynnat ut i nya utredningar, bl.a. Barnkommittén som jag själv var medlem i för ett par år sedan och som lade fram förslag om just barnens situation i asylärenden och sådant. Det har hela tiden kommit utvärderingar och utredningar, och vi skall fortsätta. Det här arbetet tar aldrig slut.
Fru talman! Jag tänkte närmast på utskottet självt och utskottets kansli, precis som i en del rapporter jag har sett från utbildningsutskottet där man har gjort utredningen själv. Jag inser också att detta kan vara ett ganska omfattande arbete. Vi får väl diskutera det vidare i utskottet.

Fru talman! Sedan början på 80-talet lämnar regeringen varje år i en skrivelse en redogörelse för företag med statligt ägande, och så även i år. Redovisningarna har blivit allt bättre med åren. I takt med ifrågasättandet och kritiken som bl.a. vi borgerliga fört fram i olika motioner har redovisningarna förbättrats och gjorts betydligt tydligare. Men fortfarande saknas viktiga bitar. Vi efterlyser en redovisning av syftet med det statliga ägandet för de olika bolagen. Jag har lite svårt att förstå varför majoriteten är så avvisande och negativ till ett sådant förslag. Jag skulle vilja fråga Karl Vad är det egentliga skälet till att majoriteten inte vågar eller vill kräva en sådan redovisning? Jag tycker att det vore naturligt att till riksdagen varje år redovisa hur man har lyckats uppnå syftet med det statliga ägandet för varje bolag.

Men för majoriteten behövs ingen sådan redovisning. Jag kan i och för sig tänka mig ett svar, nämligen att det inte finns några syften formulerade för många av företagen. Det finns egentligen inga skäl till varför man skulle ha kvar företagen i statlig ägo. Detta vågar inte majoriteten redovisa. Låt mig ta ett exempel som jag har tagit upp vid tidigare års debatter och som jag fortfarande inte fått något bra svar på. Men det är möjligt att Karl Gustav Abramsson sitter inne med lösningen på frågan. Vad är syftet med det statliga ägandet av Svenska Skogsplantor AB? Vad är det som gör att staten skall äga och driva ett företag för att producera granplantor, björkplantor, askplantor och andra späda växter avsedda att sättas ut i Sverige i svensk skogsmark? Vad är syftet? Jag tror att svaret är: Det finns egentligen inget syfte annat än att det tidigare har varit ägt av staten, och har det varit ägt av staten är det bäst att det förblir ägt av staten. Fru talman! Det finns därför alla skäl att stödja den borgerliga reservationen och kräva en utförligare redovisning i kommande års skrivelse. Jag yrkar därför bifall till reservationen.

Fru talman! Riksdagen har att ta ställning till regeringens redogörelse för företag med statligt ägande. Den redogörelsen är ett viktigt dokument. Den skall ge en översikt över den statliga företagssektorn och en beskrivning av företagen och affärsverken. Redogörelsen är viktig därför att staten är en av Sveriges största företagsägare och kontrollerar flera av de större bolagen i Sverige, bolag som är stora såväl till omsättning som till antalet anställda. Det är en blandning av olika kategorier av företag från rent kommersiella bolag till företag tillkomna av sektorspolitiska skäl. Det ingår företag som har myndighetsroll, det är förvaltande företag, och företag som sysslar med finansiella tjänster. Det statliga ägandet finns således inom ett brett spektrum av verksamheter. Vissa av företagen är dessutom delvis anslagsfinansierade, och andra står helt på egna ben. Vissa av företagen har monopol, och andra verkar på en öppen marknad i fri konkurrens. Trots dessa olikheter bör vissa gemensamma principer gälla för det statliga ägandet. Våren 1996 beslutade riksdagen just om sådana grundläggande principer. Det är kraven på effektivitet, avkastning på det kapital som företaget representerar och strukturanpassning. Vi kristdemokrater anser det självklart att varje enskilt företags verksamhet och resultat, oavsett om det är ett statligt företag eller ett privat företag, måste kunna mätas och värderas. Det kräver ett tydligt mål för verksamheten, och det kräver identifierade nyckeltal. Riksdagens revisorer har också påtalat behovet av att redogörelsen kompletteras med de statliga företagens mål och riktlinjer samt en redovisning av i vad mån man har uppnått de uppsatta verksamhetsmålen. För de rent kommersiella statliga bolagen bör samma krav ställas som för börsnoterade bolag. Men för de företag som har samhällsåtaganden måste man ibland finna andra kriterier för att mäta måluppfyllelsen och effektiviteten i verksamheten. I årets redogörelse ges i flera fall en redovisning av de riksdagsbeslut som ligger till grund för de gällande riktlinjerna för de aktuella företagen. Det är en klar förbättring jämfört med tidigare år. Men det är angeläget att regeringen fortsätter att utveckla och förtydliga företagens mål för att kunna redovisa i vad mån uppställda mål har uppnåtts. Fru talman! Vi lever i en föränderlig värld. Det är inte alldeles självklart att en verksamhet som för hundra år sedan, för femtio år sedan eller kanske rentav för bara tio år sedan var en naturlig angelägenhet för staten fortfarande är det i dag. Syftet med det statliga ägandet måste tåla en förutsättningslös prövning. Vi kristdemokrater har därför i en gemensam motion med Moderaterna, Folkpartiet och Centern ansett det viktigt att regeringen för varje företag även kompletterar redogörelsen just med syftet med det statliga ägandet. Det bör också framgå i redogörelsen vad som gjorts och vad som planeras för att syftet med det statliga ägandet skall uppnås. Flera av företagen binder ett mycket stort statligt kapital. Det är resurser som kanske ibland skulle kunna användas inom andra angelägna statliga områden. En redovisning av syftet med det statliga ägandet och uppfyllandet av detta syfte skulle vara en ytterligare komplettering. Det skulle ge riksdagen möjlighet att fortlöpande pröva aktualiteten i de skäl som låg till grund för bildandet eller övertagandet av respektive bolag. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till föreliggande reservation.

Fru talman! Sedan början av 1980-talet lämnar regeringen årligen till riksdagen en redogörelse för företag med statligt ägande. Redogörelsen innehåller en översikt över den statliga företagssektorn samt information om förvaltningen av statens företagsägande. Enligt de riktlinjer som riksdagen beslutade om våren 1996 skall följande huvudprincip gälla för förvaltningen av statens företagsägande. Den som utövar förvaltningen av ett statligt ägt företag skall med utgångspunkt i uppsatt verksamhetsmål aktivt följa företagets utveckling och vidta erforderliga åtgärder för att företaget skall uppfylla kraven på effektivitet, avkastning och strukturanpassning. Riksdagens revisorer redovisade i ett förslag till riksdagen våren 1998 en granskning av statens roll som ägare av bolag. Revisorerna föreslog där bl.a. att den årliga redogörelsen skulle kompletteras med uppgifter om företagets mål och riktlinjer samt i vad mån uppsatta verksamhetsmål hade uppnåtts. Jag tycker för min del att det är bra att kunna notera den komplettering som faktiskt gjorts i årets redogörelse. Folkpartiet förutsätter att denna redovisning framöver kommer att omfatta samtliga berörda företag och att den även kommer att inbegripa en tydligare beskrivning av målen för företagets verksamhet. Men regeringen måste också utöka informationen i kommande rapporter med en bedömning av hur intentionerna i besluten om riktlinjer för verksamheter har tillgodosetts och i vilken mån angivna verksamhetsmål har uppnåtts. Detta står också utskottet bakom gemensamt, och det är bra. Till skillnad från tidigare års redovisningar finns i årets redogörelse en indelning av de statliga företagen i olika kategorier av företag. Vidare beskrivs graden av kommersiell verksamhet. Det är också bra.

Det som en gång kanske var ett vällovligt syfte med ett statligt ägande behöver faktiskt inte vara det längre. Om man nu inför detta tycker vi att man skulle kunna ge riksdagen tillfälle att fortlöpande pröva de skäl som låg till grund för bildandet eller övertagandet av bolaget i fråga. Enligt vår uppfattning bör det vidare framgå av redogörelsen vad som gjorts och vad som planeras för att syftet med det statliga ägandet skall uppnås även på sikt. Jag tycker att det är lite synd att man missar chansen att få en uppföljning, en utvärdering och kanske t.o.m. en bekräftelse på om det statliga ägandet fortfarande är motiverat eller inte. Jag tycker att det är synd att avslå förslaget med hänvisning till formalia. Det hade varit bra att få en sådan översyn till stånd. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till reservationen.

Fru talman! Jag vill först yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 1998/99:NU5 och avslag på reservationen avgiven av de borgerliga partiernas ledamöter i utskottet. Som framgår av betänkandet har regeringen i sin skrivelse 1998/99:20, med rubriken 98 års redogörelse för företag med statligt ägande, kompletterat redovisningen för flertalet företag med de riktlinjer som gäller för förvaltningen av de aktuella företagen och de riksdagsbeslut som ligger till grund för detta. Dessutom utlovar nu regeringen att i kommande sammanställningar komplettera med uppgifter om bl.a. bedömning av hur intentionerna i beslut om riktlinjer för verksamheten har tillgodosetts och i vilken mån uppsatta verksamhetsmål har uppnåtts. Det bör också uppmärksammas att utformandet av verksamhetsmål och måltal ständigt måste utvecklas. Syftet med sådana beskrivningar måste vara att kunna mäta uppfyllelsen av uppsatta mål, företagens effektivitet och ändamålsenlighet. Vartefter erfarenheter vinns kan mer finstämda verksamhetsmål definieras. Då kan man också bättre avgöra om man uppnått acceptabla resultat av verksamheten. Det bör vidare påpekas att de olika företagens verksamheter redovisas i bolagens årsredovisningar och delårsrapporter. Det skulle leda för långt att i regeringens årliga redovisning för företag med statligt ägande ta in allt och heltäckande vad motionärerna anfört i sina motioner. Syftet med det statliga ägandet av företag - och här kommer svar på en del av Ola Karlssons frågor - bör inte tas in i redovisningen utan, som utskottet anför, tas upp i näringspolitiska princippropositioner eller i särskilda propositioner om statliga företag. Det kan dessvärre misstänkas att det bakomliggande syftet i den borgerliga motionen egentligen är att få tillfälle att påtala önskvärdheten av att staten inte borde bedriva de redovisade verksamheterna och att låta dessa omhänderhas av marknadens olika aktörer. Från min och utskottsmajoritetens utgångspunkt är statens verksamhet i majoriteten av de berörda företagen en angelägenhet för samhället att bedriva. De har tillkommit för att tillhandahålla infrastrukturella tjänster och för att uppfylla de av riksdagen fastställda sektorpolitiska målen. Andra företag har kontrollerande syften där det skulle vara klart olämpligt att bedriva sådan verksamhet i privata företag och i konkurrens. De företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad skall givetvis bedrivas utifrån kommersiella och marknadsmässiga förutsättningar. I utskottets betänkande har förutsatts att en ytterligare precisering skall ske i kommande redogörelser för de statligt ägda företagen. Regeringen har redan i den aktuella skrivelsen anmält att så kommer att ske. Utskottets uttalande härvidlag skall ses som ett ytterligare förtydligande av vad som bör ingå i en sådan sammanställning. I övrigt finns det inte anledning att i dag påkalla ytterligare åtgärder än de som framförs i utskottets ställningstagande.

Fru talman! Karl Gustav Abramsson redovisar mycket tydligt att majoriteten tycker att det är olämpligt att frågan om syftet med det statliga ägandet i de olika bolagen skall tas upp i den här redogörelsen. Jag frågade varför man inte vill ta upp detta. Jag har förstått att man inte vill ha med det, både av diskussionen i utskottet och genom att läsa betänkandet. Men varför vågar man inte redovisa detta öppet för riksdagen? Är det inte rimligt att riksdagen skall få en redovisning av syftet med de olika företagen och om staten i sitt ägande har gjort olika saker för att uppnå syftet? Vågar man inte redovisa syftet därför att argumenten är för svaga? Är det så att om man redovisar syftet skulle det vara alldeles för lätt för oss borgerliga partier att peka på att det egentligen inte finns några skäl för det statliga ägandet? Jag återkommer till min andra fråga. Vad är syftet med ägandet av Svenska Skogsplantor? Är det strukturpolitiska skäl? Är det extra värdefullt med en statligt producerad granplanta jämfört med en privat producerad granplanta från ett företag som verkar på samma konkurrensutsatta marknad? Jag tror att vi kontinuerligt måste pröva syftet med de olika statliga verksamheterna, oavsett om de bedrivs i förvaltningsform eller i bolagsform. Detta borde också majoriteten våga redovisa för riksdagen.
Fru talman! Det måste framstå som uppenbart, även för moderaterna och Ola Karlsson, att man kan utläsa syftet med de olika bolagen redan i den skrivelse från regeringen som vi nu behandlar. Man kan också gå tillbaka till de grunddokument som skrivelsen bygger på, nämligen bolagens årsredovisningar. Dessa är ganska omfattande. Av dem bör man kunna dra slutsatser om varför staten och samhället bedriver den här verksamheten. Sedan är det så - det kan man också utläsa ur tidigare redogörelser - att staten förvisso avvecklar företag. Det är möjligt att man när det gäller Svenska Skogsplantor skulle kunna överväga en sådan åtgärd, men det skall man inte göra i samband med att man redovisar resultatet av ett års verksamhet. Sådana förslag och sådana redovisningar bör tas in, som vi har sagt i utskottsbetänkandet, i särskilda näringspolitiska propositioner. Då får man en allsidig belysning av varför staten driver företag. Det tycker jag är en mycket enklare och riktigare modell. Det är också en mer just modell gentemot bl.a. ledamöterna i den här kammaren.
Fru talman! Om det nu är så enkelt att utläsa syftet med ägandet i de olika bolagen kan väl Karl Gustav Abramsson hjälpa mig med det när det gäller Svenska Skogsplantor. Jag klarar nämligen inte att läsa ut något syfte ur den redovisning som finns i den här skrivelsen. Karl Gustav Abramsson talade tidigare om att man skulle sätta upp mål för de olika företagen så att man hade möjlighet att mäta måluppfyllelsen. Och det är väl detta det handlar om: Majoriteten är rädd att det med de syften som eventuellt finns inte är möjligt att mäta om man har uppnått syftet eller inte under året. Jag tror att det är nödvändigt att vi kontinuerligt prövar och omprövar statlig verksamhet. För att vi skall kunna göra det, och för att visa respekt för riksdagen, måste också regeringen kunna redovisa vad som har skett och vad syftet är i de olika fallen. Här brister regeringen, och här vågar inte majoriteten ställa krav. Jag beklagar det. Jag tror att det vore värdefullt med en öppnare och tydligare redovisning i fortsättningen.
Fru talman! Det är fortfarande så att den mesta och bästa informationen kan hämtas ur årsredovisningarna. Jag hoppas att Ola Karlsson läser årsredovisningarna från de företag som han intresserar sig så mycket för. Det är ju inte alldeles utan anledning som staten bedriver verksamhet i olika företag. Som sagts har en del att göra med att vi vill uppnå vissa av samhället uppställda mål. Det finns verksamhet som inte skulle passa att driva i privata företag, t.ex. sådant som har att göra med infrastrukturella tjänster till medborgarna. Det finns också företag där man möjligen kan tycka att det här skulle någon annan kunna göra men där ett statligt engagemang och en statlig uthållighet faktiskt har väldigt stor betydelse för medborgarna i samhället. Det måste ytterst vara så att de företag som staten driver har ett värde för medborgarna. Jag kan inte heller se att man skall upprätthålla en verksamhet där det inte gagnar ett särskilt syfte som vi tillsammans vill gagna. Jag håller inte för otroligt att man på sikt kommer att avveckla ytterligare företag. Jag kan inte bakgrunden i det särskilda fallet Svenska Skogsplantor AB, men det är möjligt att det är något som på sikt skulle avvecklas. Jag kan dock tänka mig att Ola Karlsson gärna skulle se att de allra flesta av de här företagen skulle raderas ut från den statliga verksamheten.

Fru talman! Den årliga redogörelse för företag med statligt ägande som vi här diskuterar är en väldigt intressant läsning, som ger väldigt mycket bra information. Sannolikt är det väl tyvärr väldigt många som inte läser den. Det är egentligen bara ett fåtal som orkar gå igenom en sådan här skrivelse, vilket naturligtvis är synd. Vi kan notera en klar förbättring av denna årliga redogörelse. Utskottet ställer nu ytterligare krav på vad redogörelsen skall innehålla: bl.a. frågan om regional fördelning av statlig verksamhet, jämställdhetsfrågor, miljöfrågor samt antal anställda med invandrarbakgrund. Trots dessa förbättringar är inte de borgerliga partierna nöjda. För dem är det viktigast att ifrågasätta just det statliga ägandet. Man vill att det i redogörelsen varje år skall berättas vad som gjorts för att uppfylla syftet med det statliga ägandet. Ibland skulle man kanske önska - för den diskussionen är intressant - att man fick en sådan diskussion om vissa av de privata företagen i Sverige. Även där skulle det vara intressant att veta det långtgående syftet, allrahelst när företag har fått monopolsituation och annat. En sådan här principdiskussion bör - säger utskottet, och jag tycker att det är riktigt - föras i andra sammanhang, inte i samband med själva redogörelsen. Precis så uttryckte Karl Gustav Abramsson också saken. Under rätt så många år, också innan jag kom in i riksdagen, har samma yrkanden kommit från de borgerliga partierna. Man kunde nu hoppas att just den här sortens yrkanden inte längre passade in i den här diskussionen, att vi är mogna att komma ifrån de här ideologiska kraven. Det vore mycket mer intressant om vi vid dessa tillfällen kunde få konkreta förslag från flera partier om vilka konkreta förbättringar man vill göra av de statliga företagen, inte bara ifrågasättanden av alla de verksamheterna. Den statliga företagssektorn är mycket viktig - dels för landets ekonomi och sysselsättning, dels, förhoppningsvis, som föredöme på många viktiga områden. Dessutom är det naturligtvis bra med olika ägandeformer. De statliga företagen skall drivas effektivt men också orka med att vara framåtsyftande. Dessa än mer förbättrade redogörelser kommer förhoppningsvis att spela en viktig roll för hela vårt näringslivs utveckling. Nya idéer och synpunkter kan komma upp som påverkar näringslivet i stort. De stora privata bolagen och koncernerna vill naturligtvis inte vara sämre än staten när det gäller miljö, jämställdhet och ekonomisk öppenhet i alla olika sorters situationer. Därför, fru talman, vill jag yrka bifall till hemställan i detta betänkande.

Fru talman! Miljöpartiet har under ett flertal år, före min tid i riksdagen, motionerat om förändringar i redogörelsen för företag med statligt ägande i samband med regeringens årliga skrivelser i det ärendet. Vi har då fått till svar att det ligger en hel del i våra synpunkter, men att frågan bör tas upp i andra sammanhang än just vid behandlingen av den årliga redovisning som lämnas till riksdagen. Därför skrev jag två motioner den här gången, för säkerhets skull; en med anledning av årsredovisningen, en under den allmänna motionstiden. Båda behandlas nu, i samband med årsredovisningen, på ett välvilligt sätt i utskottets betänkande. Det senaste tiotalet år har ett renodlat marknadstänkande dominerat teorin kring företagandet. Vinstmaximering har blivit företagens huvudmål, ibland deras enda mål. En sådan enögd filosofi kan vara förödande, även för privatföretag, och de statligt ägda företagen borde ha också andra viktiga målsättningar. Börsanalytiker och ekonomiska journalister betonar alltför ofta det kortsiktiga och personcentrerade. Företagsledningarna frestas att inrikta sig på kortsiktig vinst, och intresset fokuseras på kvartalsrapporterna. Välskötta företag och seriösa företagsledningar försöker se sina företags verksamhet i ett långsiktigt perspektiv, där man väger in sociala mål, miljöaspekter, teknikutveckling och mycket annat, beroende på verksamhetens art. Staten skall vara ett föredöme när det gäller relationerna till företagets intressenter: ägare, anställda, leverantörer och kunder. Men den skall också vara ett föredöme när det gäller etik och miljö och resursfrågor i vid bemärkelse. Det är därför oacceptabelt att inte staten, när den är ensamägare eller största ägare, tar sitt ägaransvar genom att ha en långsiktig ägarpolicy för vart och ett av sina bolag. I fjolårets revisionsrapport Statens roll som ägare av bolag noterades att det bara är Kommunikationsdepartementet och Finansdepartementet som har någon officiellt redovisad ägarpolicy för sina bolag. Vi anser att varje departement skall ha en utarbetad ägarpolicy, som uttrycker långsiktiga mål och krav för deras respektive bolag, och att dessa målsättningar, tillsammans med en redogörelse för i vilken utsträckning de uppnåtts, skall redovisas i den årliga redogörelsen för företag med statligt ägande senast fr.o.m. år 2000. Näringsutskottets rödgröna majoritet har i sitt ställningstagande tydligt markerat att man förutsätter att redovisningen kommande år, och senast från år 2000, förbättras och kompletteras med tydligare beskrivningar av målen för företagens verksamheter och en bedömning av i vilken utsträckning målsättningarna har uppnåtts. För att det skall vara möjligt förutsätts också att departementen utarbetar en ägarpolicy för vart och ett av sina bolag, just det som vi länge efterlyst. Därmed, fru talman, är vi från Miljöpartiets sida nöjda med den process som satts i gång. Vi kan lägga skrivelsen till handlingarna utan åtgärd och se fram emot en bättre och tydligare redovisning kommande år. Jag instämmer därför i utskottets hemställan.

Herr talman! Det förtjänar att ständigt påpeka skogens och skogsindustrins stora betydelse för Sveriges ekonomi och därmed för vår välfärd, miljö och andra frågor. Sverige är faktiskt en av de sex största producenterna i världen av skogsindustriella produkter. Sverige och Finland är de två länder i världen som är mest beroende av skogen som exportprodukt. Skogsindustrins produkter genererar till Sverige, enligt de senaste siffrorna, 78 miljarder kronor netto per år, och är därmed i särklass den största nettoindragaren av svenska pengar till Sverige. Som en jämförelse genererar bilindustrin 30 miljarder och den elektroniska industrin 20 miljarder netto. Andra värden i skog och skogsbruk är t.ex. rekreation. Vi har en betydande jakt. Det finns 320 000 aktiva jägare i Sverige som därmed bidrar i icke oväsentlig del till folkhushållet. Vi kan också nämna bär och svampplockning osv. Dagens ärende handlar om en utvärdering och uppföljning av den skogspolitik som vi i riksdagen beslutade om i maj månad 1993 och som trädde i kraft den 1 januari 1994. Då ändrades skogspolitiken såtillvida att vi därmed fick dubbla mål i skogspolitiken, nämligen ett produktionsmål och ett miljömål. Den nya skogspolitiken var grundad på sådana ord som frihet, ansvar, kunskap och kanske framför allt långsiktighet. Nu gör vi en utvärdering av detta redan efter fyra år. Det säger sig självt att fyra år är en för kort tid för att göra en utvärdering på en näring som har en omloppstid av 100 år. I propositionen finns förslag och frågor som är bra, och det finns förslag som är dåliga. Det är t.ex. dåligt att det finns flera inslag av återreglering av den mera avreglering som kännetecknar den nya skogspolitiken. Här ges myndigheten möjlighet att lägga fram föreskrifter på hur en avverkning skall gå till. Här finns ett konkret förslag som gäller skogsägarens skyldighet att göra en skogs och miljöredovisning, som ju inte är någonting annat än den obligatoriska skogsbruksplan som vi en gång var överens om att ta bort. Vi moderater reserverar oss mot de två punkterna. Här finns också frågan om hur vi skall se på de s.k. skogsimpedimenten. I den frågan aviserar regeringen skärpta krav på rättigheten att avverka skog på de s.k. skogsimpedimenten. Därmed menar vi att det är ännu mer befogat att redovisa dessa marker som utgör mycket betydande arealer - 3-4 miljoner hektar, ca 15 % av Sveriges skogsklädda areal. Det finns nu ett så starkt skydd, som i praktiken innebär skogsbruksförbud på dessa 3-4 miljoner hektar, att vi från svensk sida skulle kunna redovisa dessa hektar som skyddad mark. Det är skyddad mark med betydande värde i fråga om biologisk mångfald. Därmed går det att redovisa en betydligt bättre ställning vid internationella jämförelser av hur mycket mark som är skyddad. Ett bra förslag i propositionen gäller hur vi skall komma till rätta med de s.k. skogsklipparna. Det gäller de som köper skogsfastigheter, gör stora avverkningar och på ett eller annat sätt smiter ifrån sitt ansvar enligt lagen om krav på återbeskogning. Det finns två konkreta förslag på att komma till rätta med detta. Dels finns det ett krav på en utredning om hur av myndigheten krävd säkerhet för återbeskogning skall kunna följa en fastighet och inte upplösas när fastigheten byter ägare. Dels finns ett förslag om att en som blir avkrävd säkerhet för återbeskogning inte skall kunna påbörja sin avverkning förrän denna säkerhet är godkänd. Det tycker vi är bra. Vi skriver i utskottsbetänkandet om den s.k. sexveckorsfristen för anmälan för slutavverkning. I dag får man inte påbörja slutavverkning förrän sex veckor efter det att det har anmälts till skogsvårdsmyndigheten. Det är viktigt att det finns möjlighet att ge dispens från den sexveckorsanmälan. Det kan vara fråga om behov för skogsägaren att ändra sina planer på grund av vädersituationen, det kan vara fråga om efterfrågan på en viss typ av virke. Då måste det finnas möjligheter att ge dispens från de sex veckorna. Numera har vi klart för oss vilka områden som är av stort värde ur naturskyddssynpunkt. Det bör vara lättare att ge sådana dispenser. Vi skriver i utskottsbetänkandet om behovet av att ytterligare skogsmarksareal avsätts för naturvårdsändamål. Från moderat håll tror vi inte att det löses med den affär som just nu diskuteras mellan staten och Assi Domän. De 900 000 hektar som det här föreslås skall köpas av staten från Assi Domän ligger inte i sin huvudsak på rätt plats i Sverige. Vi moderater har i ett annat sammanhang föreslagit att staten borde sälja av sitt aktieinnehav i Assi Domän och använda de pengarna för inköp av sådan mark som är skyddsvärd. Skogen och skogspolitiken menar vi är i första hand en nationell angelägenhet. Vi skall inte ha någon gemensam skogspolitik med EU. Men det är naturligtvis viktigt att vi bevakar de svenska intressena på det skogliga området både globalt och inom innebar det att gemenskapens resurser på området ökade kraftigt.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

Herr talman! Allt är inte bra inom skogspolitiken. Det finns saker som behöver förändras och förstärkas. Den utvärdering av skogspolitiken som har gjorts visar att det är nödvändigt att förändringar sker för att man skall uppnå både de miljö och de produktionsmål som vi eftersträvar. Hittills har vi inte uppnått dessa. Den utvärdering som Skogsstyrelsen har gjort har varit både genomgripande och grundlig. Det har framförts kritik mot att utvärderingen har skett alltför snart efter lagens ikraftträdande och att det som har utvärderats till största delen är ett resultat av den tidigare lagstiftningen. Visst kan det finnas fog för den kritiken. Vi skall ändå framhålla att det finns en växande medvetenhet och ökad kunskap om skogens biologiska kvaliteter bland skogsägarna. Det finns också en positiv trend i att alltfler enskilda skogsägare och skogsbolag ansluter sig till den certifiering som förordas av FSC. Nu är mer än 3 miljoner hektar skogsmark miljömärkt, och mer är på gång. Detta är positivt och visar på att det finns en bred förankrad vilja att värna den biologiska mångfalden i skogen. Men tyvärr finns det även exempel på motsatsen. Okunniga entreprenörer, profithungriga skogsklippare och enskilda markägares ovilja har lett till att värdefulla skogsområden har avverkats innan de har kunnat ges tillräckligt skydd. Det har framkommit mycket oroande signaler om hur Statens fastighetsverk tillåter avverkning i mycket känsliga områden nära fjällskogsgränsen. I de områdena måste man gå fram varligt och medvetet. Här verkar det som om kunskapen skulle behöva höjas hos berörda ansvariga eller att avkastningskravet hos Åldersgränsen för föryngringsavverkningen är enligt oss i Vänsterpartiet alldeles för kort. Även regeringen har konstaterat att Skogsstyrelsen i sin utvärdering har redovisat att avverkningarna i många fall inte har varit ändamålsenliga för återväxten. Särskilt allvarligt för den biologiska mångfalden är att avverkningsåldern har sjunkit. Detta får givetvis effekter på skogens långsiktiga produktionsförmåga och en försämring av kvaliteten. Därför bör regeringen återkomma med förslag om hur skyddet för den unga skogen kan skärpas. Det bör innebära att den lägsta tillåtna åldersgränsen för föryngringsavverkning skall höjas. Det är positivt att utskottet anser att det nu finns en anledning att utvärdera bestämmelserna i jordförvärvslagen och fastighetsbildningslagen och särskilt att utskottet pekar på bestämmelserna i jordförvärvslagen och bestämmelserna om förvärvarens anknytning till den ort där fastigheten är belägen. Bosättningsplikten är viktig. Regeringen bör genomföra en sådan utvärdering och återkomma till riksdagen med redovisning och förslag till lagändring. Vi i Vänsterpartiet har inget att erinra mot regeringens förslag att skogsägaren skall redovisa planerade åtgärder för återväxt av ny skog i avverkningsanmälan, tvärtom. Men en annan sak som framgick i propositionen var att tiden för avverkningsanmälan är alldeles för kort. Behovet av en förlängning finns. Men framför allt är det viktigt att dispensförfarandet ses över och inte används med automatik. Särskilda skäl står det. Särskilda skäl skall då också vara särskilda skäl och inte ett sätt att lösa en dålig planering eller dålig framförhållning. Vår mening är att regeringen bör besluta om förlängd tid mellan anmälan och påbörjad avverkning. Skälet till det är bl.a. svårigheten att skydda värdefull skogsmark. Skogsvårdsstyrelserna hinner nämligen inte inventera anmälda avverkningar i tid för att stoppa avverkningen av skyddsvärda områden. En seriös skogsägare har framförhållning och för en sådan torde det knappast innebära problem att utöka tidsintervallet från anmälan till avverkning. Skogs och miljöredovisningarna är viktiga saker och därför är det viktigt att förslag om sådana inte är för vagt formulerade. Det räcker inte med att en gång registrera redovisningarna på ett papper. Det bör även anges hur ofta det här skall uppdateras. Skogens alla värden bör ingå i en redovisning. Värden som biologisk mångfald, kulturhistoriska värden och värden för flora och fauna måste vi faktiskt beakta. I de fall då skogsmarken ligger inom renskötselområdet bör även hänsyn tas till rennäringen och redovisas. Till syvende och sist måste det ankomma på varje skogsägare att skaffa sig kunskap om skogs och miljövärden oavsett om de är registrerade eller inte.

Herr talman! Skogen har sedan urminnes tider spelat en oerhört viktig roll i vårt land. Skogen har gett oss svenskar såväl bostäder, värme som försörjning. Även i dagens moderna samhälle spelar skogen och det svenska skogsbruket och skogsindustrin en viktig roll för såväl samhällsekonomin som för enskilda människors försörjning. Skogen har genom tiderna varit och är fortfarande en viktig tillgång för det svenska samhället och vårt gemensamma välstånd. Skogsnäringen är vår största och viktigaste exportnäring och den svarar för de största nettoexportinkomsterna. Samtidigt är skogen viktig för den biologiska mångfalden och en förutsättning för oersättliga värden inom växt och djurlivet. Herr talman! Mot den här bakgrunden är det inte så märkligt att de skogliga debatterna tycks återkomma ganska regelbundet i denna kammare. Den svenska skogsnäringen är betydelsefull och det är därför som vi kristdemokrater ser denna debatt och skogspolitiken som viktig. För att trygga framtiden för den nationella skogsnäringen är det angeläget att den får långsiktigt hållbara och fasta spelregler att verka under. Den skogsvårdspolitik som gäller sedan den 1 januari 1994 måste därför få längre tid på sig att verka innan man gör en mer omfattande utvärdering av den nya politiken och innan man framför allt drar för vittgående slutsatser av den nya lagen och av skogsvårdsstyrelsens och Naturvårdsverkets gjorda utvärdering. Skogsbruket är en långsiktig verksamhet. Det måste man också beakta när man gör utvärderingar av en politik som enbart har hunnit verka i fyra år. Vi kristdemokrater har tidigare bestämt avvisat regeringsförslag som inneburit en återgång till mer detaljreglerat skogsbruk. Regeringen föreslår nu en förändring som innebär krav på en obligatorisk skogs och miljöredovisning. Vi anser att regeringens tankar bakom förslaget är synnerligen mångtydiga och att det därför riskerar att öppna dörrarna för en återgång till obligatoriska plandokument. Det skulle kunna innebära början på en icke önskvärd ny byråkratisk styrning av markanvändningen. I stället bör de utomordentliga initiativ till miljöcertifiering som tagits på en del håll stödjas. Ägarstrukturen i det svenska skogsbruket utgörs av 50 % privatägande företrädesvis mindre skogsägare. 25 % ägs av privata bolag och resten av staten, kommuner och kyrkan. För oss kristdemokrater är det självklart och angeläget att understryka att det är viktigt att stimulera det enskilda ägandet i förhållande till bolagsägandet. Det har tidigare rått en samstämmighet kring denna syn mellan regering och riksdag. Jag vill uttrycka en förhoppning att det nya regeringsunderlaget inte innebär att regeringen ändrar uppfattning i denna fråga. Det privata enskilda skogsägandet skall utgöra grundbulten i skogsägandet, och det enskilda ägandet av skog bör stärkas. Assi Domän skall ha ett uttalat ansvar för att medverka till att en sådan politik förs, samtidigt som man tar hänsyn till avsättning av bevarandevärd skog. Den nya skogsvårdslagen jämställer produktionsoch miljömålen för skogsbruket. Detta är mycket viktigt. Det är därför angeläget att dessa båda mål har samma prioritet och dignitet vid utformningen av den övergripande skogspolitiken. Lagens syfte är att ge skydd åt den biologiska mångfalden samtidigt som virkesförsörjningen skall säkras för skogsindustrin. Den bygger också på förvaltarskapstanken - det ansvar som skogsbrukare har att ta för kommande generationer. I Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets utvärdering av den nya skogsvårdslagen framhåller man att de uppsatta målen inte har nåtts, men att man kommit en bra bit på väg. Man konstaterar också att det gått alldeles för kort tid för att man skall rekommendera några större förändringar av lagen. Därför finns det alla skäl att hålla de politiska ambitionerna borta och låta de positiva initiativ som nu tas på olika håll få verka över en längre tid innan man ger sig i kast med att vidta förändringar som kan störa en positiv utveckling och rubba tilltron till långsiktigheten och fasta hållbara regler för skogspolitiken. Skogsvårdsorganisationens insatser för aktiv rådgivning och information har uppenbarligen varit otillräckliga, inte minst gentemot skogsägarna. Mot denna bakgrund bör dessa insatser - speciellt produktionsrådgivningen - öka. Vi har även tagit upp frågan om Skogsstyrelsens möjlighet att också fortsättningsvis ha arbetspraktikanter för skogsskötsel. Det var därför väldigt roligt att i går kväll få höra att arbetsmarknadsutskottet nu verkar stötta vårt förslag om sänkning av det s.k. finansieringsbidraget, vilket möjliggör att det kan finnas arbetspraktikanter i skogen också i framtiden. Den internationella konkurrenssituationen gör det helt nödvändigt att förstärka den svenska skogliga representationen internationellt. Det är ett nationellt intresse att det skall finnas skoglig kompetens vid de svenska beskickningarna utomlands, men också resurser så att man kan bevaka skogsfrågorna och marknadsföra svensk skogsindustri. Sverige kan vara helt orepresenterat vid viktiga internationella mässor, konferenser etc., medan våra viktigaste konkurrentländer Finland och Kanada har en stark internationell representation. I ett internationellt perspektiv är det också viktigt att den svenska definitionen av skogsmark inte skiljer sig från den internationella. Så är det inte i dag, vilket också Skogsstyrelsen påpekat, och man har föreslagit en ändring av den svenska terminologin. Internationella jämförelser skulle underlättas, liksom övrigt samarbete och informationsutbyte, om vår nationella beskrivning av skogsmark var lika med vad som gäller i andra länder. Den pågående nyckelbiotopsinventeringen kommer med största sannolikhet att visa att det behövs ökade medel för att täcka behovet för att ersätta markägare vid avsättning av biotopskyddsområden och för skötselavtal. Vi anser också att statligt stöd till skogsbruket skall kunna lämnas till åtgärder mot försurningen. Det är i hög grad den nationella politiken som leder till ökad försurning till följd av ökad förbränning av fossila bränslen. När skogstillväxten hämmas genom detta är det inte rimligt att den enskilda skogsägaren får svara för kostnaderna. Därför måste staten ge ekonomisk kompensation för detta. En form av katastrofskydd för skogsbruket bör också införas vid t.ex. skador av granbarkborre. Här måste staten gå in och ta ett ansvar så att man kan få en rimlig kostnadsfördelning mellan markägaren och staten. Herr talman! Med anledning av vad jag här har anfört vill jag understryka att vi står bakom vad som anförts i samtliga våra motioner och reservationer, men för att spara kammarens tid yrkar jag bifall enbart till reservationerna 1 och 10.

Herr talman! Jag vill understryka att även vi står bakom samtliga våra motionsyrkanden och samtliga reservationer. Jag väljer dock bara att yrka bifall till reservation 7 och 12 för att spara kammarens tid. Skogen har en mycket stor betydelse för Sverige. Skogsindustrin är som industrigren landets största nettoexportör. Skogen och skogsbruket har stor betydelse för att vi skall kunna bibehålla en levande landsbygd med ett aktivt företagande. Många mindre markägare och boende på landsbygden är beroende av inkomsterna från skogen för att kunna bor kvar på orten och för att kunna utveckla andra delar av sin affärsverksamhet. En väl förvaltad skog som brukas på ett hållbart sätt är avgörande för miljösituationen i Sverige. Värdet av en levande skogsmiljö med växter och djur och deras livsmiljöer kan knappast överskattas. Skogspolitikens uppgift är att förena ett aktivt skogsbruk med högt ställda miljökrav. Den senaste stora förändringen av svensk skogspolitik skedde 1993 i och med beslutet om den nya skogsvårdslagen. Syftet med den nya lagen var bl.a. att öka flexibiliteten samt förbättra möjligheterna till miljö och naturvårdshänsyn i skogsbruket. Den tidigare lagstiftningen på området var alltför stelbent. Den nya lagen gav större ansvar och frihet till den enskilde brukaren, och det tycker vi i Centerpartiet är bra. Jag och Centerpartiet har länge arbetat för att stärka sambandet mellan boende, ägande och brukande av skogs och jordbruksfastigheter. Riksdagen beslutade våren 1991 om en omfattande avreglering av jordförvärvslagen. Centerpartiet var emot delar av dessa förändringar. Centerpartiet varnade i samband med förändringen för att lättnader i jordförvärvslagen skulle leda till en omfattande försäljning av fastigheter till personer som ej har för avsikt att vare sig bo på eller bruka fastigheten. I vissa delar av landet har den utveckling som vi varnade för blivit verklighet. Det är därför mycket tillfredsställande att utskottet nu följt Centerpartiets linje och tagit initiativ till att åstadkomma förändring i detta avseende. Centerpartiet förordar en utförsäljning av bolag där staten är majoritetsägare. Beträffande Assi Domän finns två handlingsvägar: dels försäljning av aktier, dels försäljning av skogsmark. Centerpartiet vill stärka det personliga ägandet och anser att det är av stor betydelse att öka det lokala ägandet i områden där Assi Domän i dag är den dominerande ägaren av skogsmark. I syfte att stärka det enskilda skogsbruket och lokalt verksamma sågverksföretag bör staten som majoritetsägare i Assi Domän medverka till försäljning av skogsmark. Det är inte minst viktigt för utvecklingen i de berörda regionerna. Centerpartiet motsätter sig inte att Assi Domäns markinnehav kommer i statens ägo för att sedan säljas till enskilda skogsägare. Vidare är det viktigt att bevarandevärd skog behålls i statens ägo - därav mitt bifall till reservation 7. Så går jag över till ransoneringsregeln. När skogsvårdslagen ändrades 1993 förändrades den s.k. ransoneringsregeln på ett sådant sätt att ett långsiktigt, ansvarsfullt och uthålligt skogsbruk naggades i kanten. I 11 § skogsvårdslagen regleras skogsägarens möjligheter att avverka. Det var uppmjukningen av denna paragraf som orsakade de problem som uppstått. Tidigare - alltså före 1993 - fanns en stark reglering som syftade till att det på fastigheten inte fick avverkas alltför mycket under kort tid. 1993 sattes gränsen till 100 hektar. På fastigheter som var mindre kunde det göras stora uttag och ingrepp utan att samhället ingrep - även sådana ingrepp som långsiktigt inte var försvarbara. Resultatet blev att många skogsfastigheter som var mindre än 100 hektar köptes och avverkades mycket snabbt. Ofta var åtgärderna för att trygga återväxten bristfälliga. I vissa fall saknades dessa åtgärder helt. 1997 ändrades lagstiftningen av den orsaken, och gränsen för en större frihet går nu vid 50 hektar, en åtgärd som i sig var positiv men inte tillräcklig. Centerpartiet föreslog då som nu att gränsen skall sättas vid 20 hektar. Motivet till vårt förslag är att det framför allt i södra Sverige finns många fastigheter mellan 20 och 50 hektar som är intressanta för vad vi kan kalla oseriösa köpare. Det är angeläget ur alla synvinklar att även dessa fastigheter sköts på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi upprepar därför vårt förslag om att gränsen för den s.k. ransoneringsregeln skall sänkas. I södra Sverige bör gränsen alltså sättas vid 20 hektar. I norra Sverige kan man väl i och för sig tillåta en något högre arealgräns då virkesförråden per hektar är något mindre. Vi anser att regeringen bör återkomma med ett förslag i enlighet med vad vi anför. Därmed yrkar jag bifall till min reservation 12.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 6, 7 och 9. Från Miljöpartiets sida tycker vi att det är mycket bra att det kommer en utvärdering av skogsvårdslagen, även om det bara gått fyra år. När det gäller ett så stort lagkomplex finns det naturligtvis saker som kanske måste rättas till under resans gång. I fråga om skogen kan man se negativa tendenser, och de kommer att vara kvar mycket länge just därför att omloppstiden är så lång i fråga om skogen. Utvärderingen har visat att skogen inte riktigt klarar miljömålet och inte heller produktionsmålet. Det finns alltså anledning att göra lite förändringar så att målen nås på ett bättre sätt. Vi tycker att det är bra att göra denna typ av utvärderingar, även om de naturligtvis måste återkomma gång efter annan för att den lagstiftning som vi har också får det genomslag i verkligheten som vi vill. Man kan se att det har skett mycket i skogen sedan den nya skogsvårdslagen trädde i kraft. Det tas betydligt mer hänsyn i skogen till miljön och till hotade arter än tidigare. Det sker en förändring, och det är mycket positivt. Ändå kunde vi häromdagen läsa att Assi Domän hade avverkat ett träd med ett kungsörnsbo i. Man får väl se det som ett olycksfall i arbetet. Men det är naturligtvis ett ganska oacceptabelt olycksfall i arbetet. Man skyllde på att det var mörkt när man avverkade. Om det är sådana saker som påverkar miljöhänsynen i skogsbruket är det naturligtvis inte bra. Vi har också fått några mycket få s.k. skogsklippare, som har gått in och avverkat på ett sätt som skulle vara seriösa skogsägare helt främmande. De tar det de kan, och när de har tagit så mycket som ransoneringsreglerna tillåter, då tar man hälften av resten och kallar det gallring. Vi som bor i södra Sverige och i Mellansverige och som har sett denna typ av skogsbruk är mycket glada över att detta tas upp i utvärderingen. Vi är också eniga i riksdagen om att vi skall försöka se till att vi skärper reglerna så att detta ändras. Dock skulle vi från Miljöpartiets sida gärna se att vi skärpte de ransoneringsregler som finns, dvs. att vi gjorde det ännu svårare för klippare att härja. Det talas mycket om biologisk mångfald i skogen. Egentligen är ju skogen den biologiska mångfalden, eftersom skogen är alla växter och djur som finns där. Vi kan se att av landets hotade arter är 1 662 beroende av skog, finns i skog eller är skog. Det är de djur och växter som finns i skogen som ger den biotop som vi har och som vi alla sätter ett stort värde på. Vi kan se att av dessa hotade arter är 93 % beroende av produktiv skog. Det innebär att om vi skall spara något för framtiden så är det produktiv skog. I dag är så lite som 3,6 % av den produktiva skogen skyddad och endast 0,8 % nedanför skogsodlingsgränsen. Om man tittar på naturskog bedöms det att så lite som 2 % av våra skogar är naturskogar. Och vi vet att naturskogarna ofta hyser fler arter än andra. Från Miljöpartiets sida har vi haft en rad förslag på hur vi skall komma till rätta med detta. Vi anser att vi på kort sikt måste skydda 5 % av den produktiva skogsmarken och i ett inte alltför långt perspektiv ha ett skydd på 10 % av den produktiva skogsmarken. Också den internationella naturvårdsunionen säger att vi skall spara olika biotoper. Vi från Miljöpartiet är därför mycket glada över den budget som vi så småningom kommer att fatta beslut om i riksdagen. Den innehåller betydligt mer pengar till skydd av skogsmark och mer pengar till skydd av nyckelbiotoper än tidigare budgetar. Nu finns det kanske en möjlighet att nå de mål som vi från Miljöpartiet och som man från naturvårdshåll har framhållit är så viktiga i Sverige. Vi kan se att av ungefär 10 000 nyckelbiotoper är det bara några hundra som har skydd. I fråga om detta måste någonting göras, eftersom just nyckelbiotoperna är de små områden som måste finnas kvar för att hotade och mycket hårt trängda arter skall kunna finnas kvar. Man kan säga att dessa arter finns på produktiv skogsmark. Det blir alltså inte ett dugg bättre av att vi kallar impedimenten för skyddad skog. Det hjälper inte de hotade arterna. Det är produktiv skogsmark som måste till. Miljöpartiet har ett antal reservationer i detta betänkande. Det som nu har skett i och med utvärderingen av skogsvårdslagen är positivt, och vi ser att det är en mycket bra utveckling. Vi ser alltså mycket gärna att vi får en ytterligare skärpning av ransoneringsreglerna. Vi tycker att det är bra med den sänkning som gjordes från 100 hektar till 50 hektar. Men just i södra Sverige och Mellansverige räcker inte detta. Det behöver vara mindre ytor för att man skall kunna skydda sig mot de personer som vill ha skog i andra syften än att vårda den för framtiden. De ser det som ett snabbt sätt att göra pengar. Vi skulle också gärna se att åldersgränsen för föryngringsavverkning höjdes. Vi vet att det finns fler arter i en äldre skog. Den biologiska mångfalden ökar i en skog som är uppåt 100 år. I dag är det väldigt få skogar som får tillåtas bli så gamla. Det finns dock sådana, men även dessa skogar avverkas. I dag finns det hot mot många skogar som hyser rödlistade arter. Och det finns många skogar som avverkas trots att det finns dokumenterat att de har rödlistade arter. Vi menar att detta är helt fel. Någonstans borde det slås larm, så att de skogar som hyser rödlistade arter också hanteras på ett mer ansvarsfullt och hänsynsfullt sätt. Artdatabanken, som finns i Uppsala och som tittar på de hotade arterna, kan konstatera att inte bara de hotade arterna utan även de vanliga arterna aldrig förr har varit så hårt trängda som nu. Det händer mycket, inte bara i skogen utan också i andra biotoper. Man har också tittat lite på de naturvårdshänsyn som tas i skogen och tittat på vad som har hänt något år efter. Man plockade ut tolv områden som man följde i detalj. När man återvände efter ett antal år kunde man se att i åtta av dessa områden var det som hade sparats av naturvårdshänsyn borta. Man sparade dessa ett tag, men sedan togs även dessa. Det blev alltså ingenting kvar i dessa åtta områden av det som hade sparats av naturvårdshänsyn. I så fall kan vi säga att vi inte har nått det miljömål som vi hade satt upp, nämligen att spara det som behövs för att hotade arter skall kunna finnas kvar. Vi i Miljöpartiet menar att det måste finnas några bindande hänsynskrav som träder in om det sker avverkning i ett område som hyser hotade arter. Det skall vara klart att de hotade arterna skall kunna finns kvar även efter en avverkning. Ibland är det faktiskt klart möjligt att ta sådana hänsyn. Ett exempel är det träd med ett kungsörnsbo som Assi Domän högg ned häromdagen. Hade man sparat det trädet och lite runt omkring så hade kungsörnarna kunnat finnas kvar även om man hade gjort en föryngringsavverkning en bit ifrån. På samma sätt är det ofta med tjäder, nämligen att om man spar lite olika biotopbitar även i ett område som man föryngringsavverkar, då kan tjädern finnas kvar. Ibland känns det som att det är ganska lite som behövs för att nå dit. Om det fanns bindande hänsynskrav när man går in i områden med hotade arter skulle vi ändå kanske för en ganska ringa penning nå vad vi vill nå, nämligen se till att hotade arter kan finnas kvar. Detta utvecklar vi i reservation 9. Vidare är vi glada över att det nu sker en översyn av möjligheterna att vid återplantering knyta säkerheten till fastighet. Det har ju varit så att man har ställt en säkerhet. Men om fastigheten sålts har säkerheten försvunnit. Då har det alltså inte funnits någon säkerhet. Vi har ingen reservation om detta. Den skrivning som finns i betänkandet tycker vi är bra. Vi anser alltså att det är bra med en översyn av detta. Det är naturligtvis alldeles riktigt att skogen är oerhört viktig för Sverige, både ekonomiskt och miljömässigt. Många som bor i det här landet uppskattar skogen mycket. Man uppskattar möjligheten att söka rekreation, vila och återhämtning i skogen. Det är därför viktigt att skogen hanteras på ett sådant sätt att de här värdena finns kvar för framtiden. Här är allemansrätten naturligtvis oerhört viktig. Mycket av det som gör Sverige så unikt tror jag består just i detta med att kunna vistas i skog. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 6, 7
Herr talman! Ca 16-18 % av den skogsklädda marken i Sverige är i praktiken skyddad mot skogsbruk. Sedan kan vi alltid diskutera om alla de 16-18 procenten mark innehåller olika former och olika antal av hotade arter. Det gäller då skillnaden mellan s.k. impediment och s.k. urskogar. I praktiken är dessa 16-18 % de facto undantagna från skogsbruk. Varför är Gudrun Lindvall så starkt motståndare till att vi redovisar siffrorna för mark som verkligen är undantagen för skogsbruk?
Herr talman! Det är första gången under denna mandatperiod som vi har den här debatten. Vi debatterade detta ett antal gånger under förra mandatperioden, och jag förmodar att det inte är sista gången under den här mandatperioden som vi har denna debatt. Anledningen till att vi motsätter oss att impedimenten räknas som skyddad skog är att det inte handlar om skog. Vid en studie av de här siffrorna kan man se att en stor del av impedimenten i dag är kärr, hällmarker och rena berg. Mycket mark är mossar och en hel del mark är skogsmark som innehåller oerhört lite träd. Dessutom kan man se att på de impediment som innehåller en del träd är det tillåtet att avverka enstaka träd; alltså precis det som ibland gör dem värda att sparas från biologisk synpunkt. De arter som behöver produktiv skogsmark kan naturligtvis inte överleva i mossar och kärr eller på rena berg. Det är alltså fråga om helt andra biotoper. Många gånger behöver de sparas för sin egen skull men de skall inte klassas som något de inte är, som skog. På de impediment där det finns enstaka träd rör det sig ofta om stora träd, ofta lövträd. De är biologiskt viktiga; det håller jag med om. Där kan det finnas vedlevande arter. Tyvärr är det skogsbruk som bedrivs på impediment sådant att det är just biologiskt intressanta träd som tas. Vi i Miljöpartiet menar att om impedimenten skall föras till skyddad skogsmark, för att få upp siffrorna och för att det skall se snyggare ut internationellt sett, gör vi den biologiska mångfalden en otjänst. Vi skall spara det som behövs för att klara den biologiska mångfalden i produktiv skogsmark, nämligen produktiv skogsmark. Jag har ingenting emot att mossar, kärr, rena berg osv. sparas som just det men det är inte produktiv skogsmark.
Herr talman! Det var ett nytt argument att skogsklädd mark inte är att räkna som skog. Här talar vi ju om skogsklädd mark och här är det fråga om att få samma terminologi mellan olika länder och mellan olika världsdelar. I alla andra länder som för statistik räknas skogsklädd mark som skog. Det är därför som vi hamnar i den konstiga situationen att vi skulle vara så dåliga på att skydda våra marker. Dessutom är det så att i den här propositionen aviseras, vilket vi inte motsätter oss, en skärpning av bestämmelserna för denna del av vår skogsklädda mark. Vidare vet vi, och Gudrun Lindvall erkände det själv nu, att dessa marker har en betydande skyddsvärdhet.
Herr talman! Jag hoppas att Carl G Nilsson har läst den utvärdering som gjorts av det här. Det har kommit två utvärderingar av just impedimenten och deras värde. Enligt riksskogstaxeringen finns det drygt 6 miljoner hektar impediment. Största delen, 4,75 miljoner hektar, klassas som myr. 1,8 miljoner hektar är hällmarkstallskog. 15 % av de 6 miljoner hektaren har alltså en krontäckning som överstiger Carl G Nilsson som skogsmänniska vet att om krontäckningen inte är högre än 20 % är det väldigt få människor som upplever det här som skog. Det är alltså oerhört glest. Anledningen till klassningen impediment är att det inte lönar sig att avverka på de här markerna. Egentligen är det inte biologiska kriterier som avgör om det fråga om impediment eller inte. I stället är det fråga om rent produktionsmässiga skäl. Vi menar att det inte finns någon anledning att låtsas att vi sparar mark där de skogslevande hotade arterna kan finnas när de inte kan det. Låt oss gärna spara impedimenten som det de är: mossar av visst biologiskt intresse, hällmarkstallskog och berg som kan vara av visst biologiskt intresse. Men om vi skall spara de 1 662 hotade arterna måste vi ha klart för oss att 93 % av dem är beroende av andra marker än just impedimenten. Detta klargörs mycket tydligt i Naturvårdsverkets skrivelse. Jag hoppas att vi kan vara överens om att spara myrar som myrar liksom om att spara produktiv skogsmark när det verkligen är fråga om produktiv skogsmark.

Herr talman! Det är första gången som vi utvärderar den nya skogsvårdslagen. Trots att 14 reservationer är fogade till betänkandet kan jag konstatera att vi i hög grad är överens om målen. Jag har inte hört någon ha synpunkter på detta med att målen skall ligga fast, nämligen produktions och miljömålen. Det är mera beträffande metoderna som vi kan ha litet olika uppfattningar. Det gäller då framför allt otåligheten när det gäller att så fort som möjligt uppnå de här målen, som ju är fast förankrade. Skogen är en av de värdefullaste naturtillgångarna som vi har i det här landet, ja, kanske den värdefullaste, för skogen är förnybar. Den är en tillgång när det gäller våra möjligheter att bygga det hållbara Sverige. Vidare är den en unik biologisk resurs. Skogen ger oss stora inkomster och bidrar starkt till vår välfärd. Svensk skogspolitik är, och har varit, ett föredöme på många områden. När den globala diskussionen om avskogning pågår, kan vi i Sverige konstatera att våra skogstillgångar ökar. Vid en jämförelse med hur det varit flera sekel tillbaka kan vi se att vi aldrig har haft så mycket skog i landet som vi nu har. Det beror på den kloka skogslagstiftning som antogs i Sverige för omkring 100 år sedan, bl.a. om återplantering. Så lång tid tar det i genomsnitt för skogen att växa från planta till moget träd. Därför måste vi vara speciellt noga när vi skall genomföra förändringar i skogslagstiftningen. Vi har ett miljömål som jämställs med produktionsmålet för skogen, vilket fastställdes 1993. I allt snabbare takt skyddar vi nu produktiv skogsmark från att brukas; detta för att bevara den biologiska mångfalden. Vidare är vi på väg att bedriva ett miljövänligt skogsbruk så att vi till framtida generationer kan överlämna en skog med mångfalden i behåll och med en stor produktionsförmåga. Men vi är inte där ännu. Det visar den utvärdering som Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har gjort och som nu ligger till grund för den proposition som utskottet har behandlat. Det är viktigt att ha en fortlöpande utvärdering, och vi måste noga överväga nyttan med de förändringar som vi vidtar men hänsyn till de långa växttiderna. Det går inte att dra så långtgående slutsatser av den utvärdering som nu genomförts. Det är trots allt en mycket kort tid. Utskottet är därför överens med regeringen om att utvärderingen av skogspolitiken måste vara fortlöpande och att regeringen måste återkomma varje mandatperiod med en sådan till riksdagen. 1993 var vi socialdemokrater kritiska till att avskaffa ett flertal grundläggande bestämmelser i skogsvårdslagen och avskaffandet bl.a. av skogsbruksplaner. Vi förutsåg att investeringarna och underhållet av skogen skulle minska. Tyvärr fick vi rätt. Varken återplantering, röjning eller gallring sker i den takt som är nödvändigt för att vi skall uppnå produktionsmålet. Vi har tidigare skärpt ransoneringsbestämmelserna för att förhindra de s.k. klipparna att avverka områden och sedan lämna dem utan att säkra tillväxten. Nu tar vi ett steg till genom att ge Skogsstyrelsen möjlighet att besluta om säkerheter för att trygga återväxten innan avverkningarna får lov att påbörjas. Vi vill trots att målen inte uppnåtts inte återgå till de gamla reglerna, för en sådan ryckighet kan vi inte ha i skogspolitiken med tanke på den långa växttiden. Vi måste nu ge näringen en chans att rehabilitera sig. Vill man inte ha tillbaka regleringarna kommer detta att åtgärdas. Rådgivningen är en viktig del för att skogsbruket skall kunna bedrivas på ett ansvarsfullt sätt. Det förs nu en dialog mellan myndigheterna och skogsägarna som i de flesta fall sker på ett förtroendefullt sätt. Risken finns att denna ömsesidiga respekt skulle försvinna om vi nu skulle införa en mängd tvingande regler. Skogsstyrelsen har på de flesta områden möjlighet att utfärda föreskrifter för att miljöhänsyn och produktionsförmågan skall tillvaratas. Herr talman! Utskottet gör ett tillkännagivande till regeringen, och det gäller en översyn att jordförvärvslagen och fastighetsbildningslagen främst när det gäller bosättningskravet vid köp av fastigheter. Det har visat sig att det i de flesta fall blir ett ansvarsfullare skogsbruk när ägaren bor på fastigheten eller har en förankring på orten. Det har varit irriterande många gånger när internationella jämförelser görs om andelen skyddad mark. Jag kan i sak dela den uppfattningen som framförs i flera motioner och även i en reservation om definitionen av begreppet skogliga impediment. Det skulle få följdverkningar om vi enbart av statistikskäl skulle ändra definitionen. Det skulle få följdverkningar på bl.a. taxeringen, som skulle behöva ändras. Det skulle föranleda ganska genomgående förändringar. Det är Skogsstyrelsens uppgift redan i dag att ta fram en jämförbar statistik. Majoriteten i utskottet förutsätter att man kommer att klara detta. Röjningen och gallringen har minskat under hela 90-talet och ger anledning till oro. Här har rådgivningen en viktig uppgift. Det är för tidigt att nu dra några längre gående slutsatser. Detta är en sådan frågan som skall återkomma i den framtida utvärderingen och redovisas för riksdagen. Man kan ha förhoppningar om att det blir en skärpning, i alla fall när det gäller privata skogsägare, för en skog som inte är röjd och gallrad tappar i marknadsvärde. När det gäller avverkning av skog har jag redan berört de tidigare ändrade ransoneringsreglerna och möjligheter för Skogsstyrelsen att ta in säkerheter. En annan avverkningsfråga är avverkningsåldern. I den nya skogsvårdslagen togs bort en del detaljbestämmelser för att öka virkesutbudet genom att sänka avverkningsåldrarna. Det har fungerat kanske för bra. I en del fall har man gått för långt ned i trädens ålder och genomfört röjning och avverkning innan träden varit mogna för detta. Nu får Skogsstyrelsen en möjlighet att utfärda föreskrifter om avverkningar när man anser det nödvändigt. Därmed kan problemet angripas när det uppkommer. Det finns två reservationer om detta. I en moderatoch kd-reservation vill man inte ge Skogsstyrelsen några möjligheter att lämna föreskrifter. I en vänstermp-reservation vill man införa en åldersgräns för föryngringsavverkning. Det är naturligtvis viktigt att vi även här följer utvecklingen. Möjligheterna att agera finns med de nya förutsättningar som vi nu ger Skogsstyrelsen. Det blir inga föreskrifter om avverkningarna sköts på ett ansvarsfullt sätt. Ett annat område där finns reservationer är anmälningsskyldigheten vid avverkningar. Skyldigheten finns för att Skogsstyrelsen skall hinna reagera om det finns naturvårds och kulturvårdsintressen på den planerade avverkningsplatsen. Vänstern vill ha längre tidsfrist mellan anmälan och avverkning. Regeringen föreslår att det införs en ny bestämmelse om skogsoch miljöredovisning, där varje brukningsenhet skall redovisa hur skogen ser ut och vilka natur och kulturvärden som finns på skogsfastigheten. Det är en bra åtgärd som, när den är genomförd, ger det underlag som behövs för att snabbt kunna reagera om det skulle finnas några hinder för avverkning. Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern har reserverat sig mot denna redovisning med hänvisning till ökad byråkrati. Jag tror att det blir tvärtom. Om det finns en fullgod redovisning över skogsfastigheten och skogsägaren också redovisar sina brukningsplaner behövs inte så många andra regler. Då kan redovisningen ligga till grund för den rådgivning som Skogsstyrelsen genomför, och man kan komma överens om hur skogsbruket skall bedrivs under lång tid framåt. Återigen anser utskottsmajoriteten att det är den skogliga myndigheten som skall utforma bestämmelserna för redovisning, för där finns den bästa kompetensen att skapa ett regelverk som skogsbruket har förtroende för och som utgår från den vilja som vi uttrycker i riksdagen. Myndigheten har också mycket större möjligheter att reagera snabbt om vi ger dem dessa befogenheter.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

Herr talman! Först måste jag korrigera Alf Eriksson på en punkt, nämligen när han säger att utskottet kräver en översyn av jordförvärvslagen. Det gör inte utskottet. Vi kräver en utvärdering av jordförvärvslagens effekter, vilket inte samma sak som att kräva en översyn. Sedan säger Alf Eriksson att vi är på väg att bedriva ett mera miljövänligt skogsbruk. Jag delar uppfattningen att svenskt skogsbruk sakta men säkert håller på att bli mera miljövänligt. Då uppstår naturligtvis frågan: Om vi nu är överens på den punkten, varför skall vi gå in och med klåfingrighet återreglera sådant som vi redan tagit bort för att det skulle bli en större biologisk mångfald och ett mera miljövänligt skogsbruk? Sedan säger Alf Eriksson att svenskt skogsbruk inte klarar produktionsmålet. Svensk skog har aldrig haft ett så stort förråd och aldrig haft en så stor årlig tillväxt som den har för närvarande. I själva verket avverkas inte mer än 70-80 % av den årliga tillväxten. Hur kan man då säga att vi inte klarar produktionsmålet?
Herr talman! Det är inga större återregleringar som föreslås i utskottets betänkande. Vi ger Skogsstyrelsen en möjlighet att reagera i de fall då myndigheten ser att skogsbruket inte sköts i enlighet med vad riksdagen har uttalat. Sedan kom både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket fram till att vi ännu inte har klarat något av målen, men att det går framåt. Men har inte Carl G Nilsson och moderaterna konstaterat att det finns betydande områden som inte är gallrade och röjda? Detta är ett stort bekymmer. Det märks kanske inte i dag, inte om fem tio år, men det märks om 50 år att det har varit ett stort tapp i gallrings och röjningsverksamheten under 90-talet. Det är oroande. Skogsstyrelsen behöver därför ha möjligheter att genom rådgivning och föreskrifter hjälpa till med detta.
Herr talman! Visst är vi medvetna om att det finns stora olikheter i de olika skogsägarnas sätt att bedriva skogsbruk. En del gallrar tidigt, en del gallrar sent. Ingen vet i dag vilket som är det absolut rätta utifrån det framtida ekonomiska produktionsutbytet. Det var ju det som var meningen med den nya skogsvårdslagen från 1994, att den skulle innebära frihet och mångfald. Det ligger i de enskilda skogsägarnas intressen att se till att deras skogar producerar så mycket som möjligt och de produkter som kommer att efterfrågas i framtiden. Då skall vi här i Sveriges riksdag - eller myndigheten, för den delen - inte lägga oss i hur metoderna används. Visst är det fråga om en återreglering när vi i Sveriges riksdag ger en myndighet befogenhet att utfärda dessa nya typer av föreskrifter. Denna miljöredovisning är ju egentligen inte någonting annat än ett återinförande av den obligatoriska skogsvårdsplanen. Detta är en återreglering.
Herr talman! Kunskap är lätt att bära. Kunskapen om tillståndet i skogen är också mycket lätt att bära. Kunskapen ger myndigheterna möjligheter att reagera genom att utfärda föreskrifter, om så behövs, för att målen skall uppfyllas. Jag skall ta upp ett annat exempel på någonting som man har missat, och det gäller återplanteringen. När kravet på återplantering togs bort och det var tillåtet att använda självsådd som en återbeskogningsmetod visade det sig att det inte fungerade speciellt bra. Många trodde att man kunde använda den metoden överallt, men det var inte alls bra. Att man använder fel föryngringsmetoder på fel marker är en del i att produktionsmålet inte har uppnåtts. Nu hoppas vi att man med ökad rådgivning och nya befogenheter skall kunna komma till rätta med återplanteringen så att framtida generationer kan få ut full effekt av skogen, både från miljöhänsyn och från produktionshänsyn.
Herr talman! Just nu pågår det en mycket stor avveckling av svensk landsbygd. Antalet invånare och antalet permanenthushåll minskar kraftigt, kanske kraftigare nu än under 60-talet, som annars var det årtionde då stora delar av svensk landsbygd avvecklades.

Sedan skulle jag vilja ha en garanti från Alf Eriksson. Det gäller den föreslagna skogs och miljöredovisningen som nu återigen blir obligatorisk. Jag vill ha en garanti för att detta inte blir någon byråkratisk koloss som alltför hårt styr brukarnas markanvändning.
Herr talman! När det gäller översynen av fastighetsbildningslagen och jordförvärvslagen har vi inte angett någon tidpunkt. Men den bör ju finnas med i den allmänna översyn som skall återkomma till riksdagen varje mandatperiod. Nu kan man nog inte koppla den här frågan isolerat till bosättningsplikten beträffande skogsfastigheter med avfolkningen från landsbygden. Det vore nog för enkelt att se denna fråga enskilt för detta område.
Herr talman! Jag kan delvis hålla med Alf Eriksson om att en förändring av fastighetsbildningslagstiftningen och jordförvärvslagstiftningen inte är hela lösningen på problematiken kring avfolkningen på landsbygden. Däremot anser jag med bestämdhet att det är en viktig del för att ge möjlighet till en fortsatt utveckling av den svenska landsbygden. Jag vill betona att jag är ytterst angelägen om att utvärderingen görs skyndsamt och att det efteråt skyndsamt läggs fram förslag. Det bör inte dröja till nästkommande mandatperiod, för det skulle innebära ytterligare fyra förlorade år. Min andra fråga gällde att jag är rädd för att den nya skogs och miljöredovisning som här föreslås blir en byråkratisk koloss, en koloss som hämmar såväl utvecklingen som produktions och miljöintressena i stället för att hjälpa desamma. Jag vill alltså ha en garanti för att det inte blir en byråkratisk koloss som brukaren har att rätta sig efter, utan att det blir endast fråga om en redovisning och ingenting annat.
Herr talman! Nej, jag tror inte att det blir någon byråkratisk koloss. Jag berörde redan i mitt inledningsanförande att det i dag finns ett stort förtroende mellan skogsmyndigheterna och skogsägarna. Jag tror inte att det här nya instrumentet kommer att användas på ett sådant sätt att detta förtroende förstörs. Tvärtom kommer det att ligga till grund för att man i dialog mellan skogsbrukare och myndigheten kommer fram till ett redovisningssystem som alla kommer att acceptera. Vi får aldrig glömma bort att i botten är det för att vi skall få ett bra skogsbruk både produktions och miljömässigt, och det tror jag att alla markägare och skogsägare är intresserade av.
Herr talman! Alf Eriksson var inne på detta med att vi aldrig har haft så mycket skog som nu, och det är mycket möjligt. Men en sak som man bör ha med sig är frågan om strukturen på skogen håller och vart tendensen leder. Skogsstyrelsens utvärdering visar att åldern på den skog som föryngringsavverkas sjunker, främst i södra Sverige. Det innebär att det så småningom blir en brist på virke av kvalitet. Det gäller ju att man har skog av äldre årgångar kvar och att inte denna nedgång i avverkningsålder fortsätter. Därför är det viktigt att vi verkligen slår vakt om den lägsta åldern för avverkning. När det gäller bosättningen och översynen av jordförvärvslagen och fastighetsbildningslagen är bostadsplikten mycket viktig för att få en skog som sköts på ett vettigt sätt både produktionsmässigt och miljömässigt. Det är ju ett sätt att försöka få bort möjligheterna för "skogsklippare", men det är också ett sätt att slå vakt om att hela Sverige skall leva och möjligheten att i framtiden leva på den orten. Detta är alltså en kombination av olika saker. Därför är det viktigt att slå vakt om bostadsplikten. När det gäller avverkningsanmälan står det i betänkandet: Den möjlighet som bestämmelserna ger Skogsstyrelsen att förbjuda avverkning på fastigheter hinner inte utnyttjas under den sexveckorsperiod som skogsägarna måste vänta efter det att en avverkning har anmälts. Det visar ju på att det verkligen finns ett behov av att förlänga den här tiden.
Herr talman! Det var många frågor på en gång. Åldersstrukturen: Bakgrunden när reglerna släpptes den 1 januari 1994 var att vi hade en del gammal, mogen skog, inte naturskog utan kulturskog som inte avverkades, och vi hade brist på virke. Då var det befogat att få den typen av skog avverkad. Det har skett, och nu har man gått ned i åldrarna. Visst har det skett en del misstag, eller så har det skett medvetet. Det är nämligen en del av de s.k. klipparna som har stått för de s.k. föryngringsavverkningar som skedde innan skogen hade vuxit fullt ut. Men, Kjell-Erik, vi ger ju nu Skogsstyrelsen möjligheter att göra föreskrifter om det här. Man skall se flera av dessa åtgärder i kombination, och det gäller också anmälningsplikten. Sedan den nya redovisningen har kommit i gång har man på ett tidigare stadium kunskap om både ålder och natur och kulturvärden i de områden där skogsägaren tänker avverka, och då har man möjlighet att klara av detta på sex veckor. Förmodligen har man klarat av det för flera år framöver i den dialog som skogsägarna har haft med skogsvårdsmyndigheten.
Herr talman! Det är bra att man ger dem den möjligheten. Men det gäller också då att de utnyttjar den möjlighet som de får och att man inte längre ser mellan fingrarna på detta, för det här är ju fråga om både sågverkens och skogsindustrins fortlevnad. Vi i Sverige har ju kännetecknats av en bra kvalitet på våra skogsråvaror. Och det är det som vi måste fortsätta att slå vakt om, om vi skall slå vakt om och rädda denna närings framtid. Vi ser hur dimensionerna på sågtimret minskar. Det är inte bara fråga om dimensionerna, utan det är också fråga om kvaliteten på själva virket och vad man kan använda det till. Vi ser pinnarna på lastbilarna som går till massafabrikerna. Det behövs en översyn.
Herr talman! Jag är övertygad om att om vi ger myndigheterna ett uppdrag och myndigheterna ser att det finns ett behov av att, i det i det här fallet, det inte sker avverkning av för unga årgångar, så kommer myndigheterna att använda denna möjlighet. Längre kan vi inte komma i diskussionen om detta i dag, men nästa gång det utvärderas skall vi naturligtvis noga följa upp om det blev som vi hade tänkt oss.
Herr talman! Jag tänker knyta an lite grann till det som förra repliken handlade om, nämligen det här med avverkningsålder. I min hemkommun, Södertälje kommun, har vi de senaste månaderna haft en mycket intensiv debatt om en skog som skulle avverkas. Det är en skog som består av just gamla träd - tallar som är flera hundra år gamla. Vi lyckades nu spara ungefär fem hektar. Det här är en skog som egentligen inte är inventerad. Det visade sig naturligtvis att den, som det ofta är med gamla skogar, innehöll hotade arter, i det här fallet tickor. skogsvårdsstyrelsen gick in precis innan skogsmaskinerna kom och beslutade att den skulle skyddas som en nyckelbiotop. Jag behöver väl inte säga att vi i Miljöpartiet har varit mycket aktiva, för det har vi naturligtvis varit. Tyvärr är det så att skogsmaskinerna fortfarande går in i skogar som har hotade arter. Ser inte Alf Eriksson något problem i att vi sänker avverkningsåldern, när vi samtidigt vet att de få skogar som finns kvar och som är hundra år eller äldre faktiskt har mycket av den biologiska mångfald i skogen som vi säger att vi vill värna? På Alf Eriksson låter det som om det är bra att vi äntligen får till stånd lagar och regler som gör att man börjar avverka det som kallas "mogen" skog. Men just denna s.k. mogna skog är ju den skog som vi måste spara för att ha kvar en biologisk mångfald. Skälet till att vi från Miljöpartiets sida vill höja lägsta ålder för avverkning är just att skogen skall hinna att få de värden som behövs för att många av de 1 662 hotade arter som finns i skogen skall hitta miljöer att leva i. Ser inte Alf Eriksson något problem i att man sänker avverkningsåldern och därmed utarmar den biologiska mångfalden?
Herr talman! Lagom är bäst. Vi hade på en del håll, som jag tidigare nämnt, skog som var mogen för avverkning. Nu finns inte det problemet längre, inte så uttalat i alla fall. Jag tror att vi genom Skogsstyrelsens möjligheter nu kan få en balanserad hantering av detta med avverkningsålder, som jag tidigare har nämnt. Men, Gudrun Lindvall, vi har ju avsatt ordentliga resurser till att köpa in och skydda produktiv skogsmark och nyckelbiotoper, vilket vi har varit överens om. Vi har ett program för de närmaste tre åren, och regeringen har nu givit Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram hur de här inköpen skall kunna organiseras, hur det skall gå till och vilka marker det är fråga om. Det händer alltså väldigt mycket på de här områdena. Till detta skall läggas att på ett annat konto, ett som inte vi handskas med som gäller naturvårdsavtal, finns också större möjligheter framöver. Allt är uppbyggt för att vi skall bevara vår biologiska mångfald i skogen och för att vi skall klara både miljö och produktionsmål.
Herr talman! Naturligtvis tycker jag som miljöpartist att det som Miljöpartiet har stridit för under lång tid, nämligen att få pengar för att spara skogsmark, är bra. Vi tycker att det här är en mycket bra del av det samarbete som nu har inletts mellan regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vi kommer att återkomma till den frågan i samband med budgeten. Men skall vi spara biologisk mångfald tror jag och Miljöpartiet att det är viktigt att också se till att ha ett vanligt skogsbruk som tar de hänsyn som gör att det även där kan finnas möjlighet till biologisk mångfald. Att man tror att man kan spara den biologiska mångfalden bara i reservaten och sedan göra vad man vill med resten av skogsmarken är en syn som jag har mött ibland, men sällan eller aldrig från socialdemokratiskt håll. Jag menar att vi naturligtvis skall ha naturreservat där vi vet att vi kan ha en biologisk mångfald och där det finns refugier där de här arterna kan finnas kvar. Men det finns ingen anledning att ha regler i det vanliga skogsbruket som gör det svårt, eller närmast omöjligt, för arter att finnas där också. Just det här med avverkningsåldern är precis en sådan här sak. Har vi en lägsta avverkningsålder på 80 år så vet vi att många av de arter som behöver äldre, mjukare ved - ibland döende ved - har en chans att finnas. Har vi en avverkningsålder på 50 år vet vi att många av de här arterna inte kan finnas i den skogen. Jag har svårt att förstå hur Socialdemokraterna kan försvara att vi skapar regler i det vanliga skogsbruket som bara momentant ger mer skog medan det på lång sikt också utarmar den biologiska mångfalden. Jag får inte riktigt det här att gå ihop, herr talman. Jag förmodar att vi kommer att återkomma till detta vid flera tillfällen. Precis som har sagts tidigare finns det alltså all anledning i världen att se över avverkningsåldern, framför allt i södra Sverige och Mellansverige.
Herr talman! När jag lyssnar på Gudrun Lindvall får jag många gånger intrycket att det bara handlar om ett mål i skogspolitiken. Vi har ett produktionsmål också. Vi kan inte glömma bort det. Visst är det så att det har hänt oerhört mycket när det gäller miljöhänsynen i det normala eller vanliga skogsbruket, som Gudrun Lindvall uttrycker det. Jag har varit ute och tittat på många föryngringsavverkningar och många exempel på det som i dagligt tal kallas kalhyggen. Jag kan jämföra med dem som fanns under 60 och 70-talen. När jag jämför dessa är det ljusår mellan synen på miljön på 60 och 70-talen om jag jämför med de avverkningar som görs i dag. Så visst kan vi med tillförsikt se framåt och konstatera att det kommer att hända något på båda områdena. Jag skall bara uttrycka den förhoppning vi har om att vi när vi nästa gång utvärderar 1994 års skogsvårdslag skall ha uppnått både miljömålet och produktionsmålet.

Herr talman! Varken produktionsmålen eller miljömålen inom skogspolitiken har kunnat uppnås. Det är ett konstaterande som regeringen själv gör i sin proposition. Det är bra att målen skall ligga fast, och det är bra att ansträngningarna för att nå målen skall intensifieras. Men visst finns det, och det har påpekats härifrån talarstolen tidigare, risker för onödig byråkratisering. Detta måste vi se upp med. Nu är åtgärder viktiga. Åtgärder är viktigare än utvärderingar. Vi socialliberaler tycker t.ex. att det är positivt att ytterligare skogsmarksarealer avsätts för naturvårdsändamål. Men det som föreslås är otillräckligt. I Europa får Sverige kritik för att vi inte skyddar tillräckliga delar av skogsmarken. Folkpartiet instämmer i den kritiken. Det som är skyddsvärt måste staten ta ett ansvar för. Staten måste se till att man finner lösningar, och att man finner snabba lösningar, med fastighetsägarna. Det bristande intresset, för jag påstår att det är ett bristande intresse, för att skydda och bevara naturvärden, för att skydda mångfalden i naturen och för att ge skydd åt framtida generationer kommer till uttryck i bl.a. affären mellan staten och Assi Domän om köp av 900 000 hektar skogsmark. Affären borde ha föregåtts av en mer omfattande debatt än vad som hittills har förekommit. Kontakter måste enligt Folkpartiets mening omgående tas med miljöorganisationer och med Naturvårdsverket. Skyddsbehovet och markbytesaspekten måste tydligare styra vilka områden som skall förvärvas. Affärens effekter på naturvården måste göras tydligare. Planerna på att minska skogsinnehavet i Assi Domän innebär en unik möjlighet att snabbt rädda naturskog genom att byta kommersiellt användbar skog mot avverkningshotad skog, skog med stort skyddsvärde. Regeringen bör använda den möjligheten för att reparera tidigare försummelser. Herr talman! Jag vill med dessa korta men mycket viktiga markeringar yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Ett av de största problemen i vårt land är de långa vårdköerna. De växte ju kraftigt under socialministerns tre föregångare på posten sedan En av de åtgärder som regeringen vidtog var att avskaffa den vårdgaranti som kraftigt hade bidragit till de minskade köerna perioden innan. Socialministern har ju under sin tid på posten ifrågasatt väsentliga delar av den svenska socialpolitiken. Det gäller bl.a. den svenska alkoholpolitiken och den generella välfärdspolitiken. Min fråga, fru talman, är om det inte vore bättre att socialministern använde sin önskan om förnyelse till att förnya den socialdemokratiska vårdköpolitiken.
Fru talman! Bo Könberg kanske skulle överlåta till mig att själv tala om vad jag tycker i olika frågor. Det hade varit trevligare för debatten. När det gäller just frågan om vårdgarantier, eller det som sedan kom att utvecklas till en diskussion om behandlingsgarantier, vet säkert också Bo Könberg att Socialstyrelsen just nu gör en genomgång av förutsättningarna för en behandlingsgaranti. Man kommer att redovisa sina resultat till regeringen. När den analysen är färdig kommer regeringen tillbaka till frågan. Tack!
Fru talman! Jag överlåter gärna till socialministern att själv utveckla sina tankar. Jag har väl tidvis trott att det som har redovisats i massmedierna har haft någon likhet med socialministerns uppfattning. Det som jag åberopade i mitt förra inlägg återfanns i bl.a. Svenska Dagbladet för några veckor sedan på en direkt fråga om vårdgarantin. Där finns det ett pratminus som följs av: Det är politiskt trixande. Det tolkade jag som att socialministern inte tyckte om vårdgarantin, och jag efterlyste en förnyelse i hans syn på den socialdemokratiska vårdköpolitiken.
Fru talman! Jag har varit journalist i många år, och måste konstatera att man nog skall ta referaten i tidningarna med en nypa salt. När det gäller just vårdgarantierna påpekade jag att mycket av vårdgarantierna kommer att spela en stor roll i den politiska retoriken, och en mindre i den verklighet som den vårdbehövande befinner sig i. Det viktigaste för svensk vårdpolitik är att de som behöver vård får det snabbt och att de får en relevant vård. Det är den viktigaste uppgiften för mig som socialminister. Frågan om behandlingsgarantier kommer alltså att prövas i särskild ordning, men jag är fortsatt tveksam till att fortsätta debatten kring frågan om vårdgarantin. Jag är mycket mer intresserad av att diskutera att de som behöver vård i Sverige skall få det utan att stå i långa köer.
Fru talman! Jag har en fråga till utbildningsministern. Under förra veckan uttalade sig utbildningsministern om ett nytt studiemedelssystem och menade att det kommer att ta mycket lång tid innan vi kan införa någonting sådant. Det kan endast förhoppningsvis träda i kraft under den här mandatperioden. Jag tycker att det är mycket förvånande om man tittar på vilka tidigare besked som har givits, speciellt av den tidigare ministern Carl Tham som t.o.m. gav ett löfte om att ett nytt studiemedelssystem skall träda i kraft år 2000. Jag har skrivit en skriftlig fråga kring detta till utbildningsminister Thomas Östros. I svaret kan jag inte utläsa om utbildningsministern håller det löfte som den tidigare utbildningsministern har givit kring det nya studiemedelssystemet år 2000. Jag hoppas i dag kunna få ett besked.
Fru talman! Jag har inte jobbat många år i tidningsvärlden, som Lars Engqvist har gjort, men jag håller med honom om hans första slutsats, nämligen att man inte alltid skall ta det som står i tidningen för givet. Ta hellre mitt svar på den fråga Sofia Jonsson lämnade till mig i förra veckan som utgångspunkt för vad jag tycker i frågan om studiemedlen. Vi har i dag ett studiemedelssystem som inte fungerar tillfredsställande. Det är ett studiestödssystem som nästan är en omvänd studielön. Många kommer inte att kunna betala tillbaka sina studielån. Det kommer att avskrivas när man närmar sig pensionsåldern. Man får en mycket hög skuld genom hela arbetslivet. Vår strävan är att reformera studiestödssystemet. Det är en angelägen reform. Vi har också förhoppningen att kunna lägga en proposition under nästa år för att göra dessa reformer. Det statsfinansiella läget måste självklart ha ett inflytande över reformpolitiken framöver. Det är det jag har sagt. Det kommer naturligtvis att gälla framöver.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag håller naturligtvis med utbildningsministern om att det är viktigt att hålla koll på det statsfinansiella läget och att kunna ha det i balans. Men samtidigt handlar det ju om en prioritering. Precis som Thomas Östros menade, krävs det ett nytt system, framför allt för att det skall kunna bli jämlikhet mellan studenterna. Jag tycker att det är oerhört viktigt att utbildningsministern har det i tankarna och funderar kring det och förhoppningsvis håller fast vid löftet om ett nytt studiemedelssystem snarast möjligt.
Fru talman! Ett reformerat studiestödssystem är en angelägen reform. Den arbetar vi med i Regeringskansliet. Utgångspunkten för den är den utredning som kom för en tid sedan som pekade på bristerna i dagens studiemedelssystem men också på riktningen i en reform med förändrad bidragsandel och skärpt återbetalningstakt och ett system som gör att en ung student ser att den skuld han drar på sig är möjlig att betala tillbaka under ett arbetsliv. Den reformen arbetar vi med. Vi skall naturligtvis också se till det statsfinansiella läget för att se vid vilken tidpunkt det är möjligt att genomföra reformen. Jag siktar på en proposition under nästa år.
Fru talman! Vi håller på och diskuterar skogen och skogspolitiken i kammaren. Man har vitsordat denna närings stora betydelse. Jag har erfarit att 17 olika företrädare för skog och skogsindustri har skrivit till regeringen angående den framtida skogsforskningen som ju är en viktig del av skogspolitiken. Dokumentet är rubricerat Framtidens skogsforskning, branschens visioner, behov och förslag. Jag har inhämtat att, trots att det har gått ganska lång tid sedan detta dokument skickades till regeringen, det inte har kommit något svar. Min fråga till berört statsråd, vilket väl torde vara näringsminister Björn Rosengren, är: Vad är på gång i denna fråga?
Fru talman! Vi har fått in utredningar om SLU. Vi sammanställde dem för en vecka sedan. Jag skall be att få återkomma till kammaren om detta.
Fru talman! Min fråga riktar sig till Marita Ulvskog. Det gäller Statens sjöhistoriska museer som har fått i uppdrag att analysera frågan om lokalisering av ledningen för Statens sjöhistoriska museer till Karlskrona. Den 1 april skall utredningen lämna sitt förslag. Min fråga är: Hur snart efter den tidpunkten ämnar regeringen fullfölja riksdagens beslut om lokaliseringen till Karlskrona?
Fru talman! Regeringen behöver ytterligare underlag innan vi återkommer i denna fråga. Det utredningsuppdrag som det gäller är ett särskilt uppdrag som handlar framför allt om ekonomiska och personaladministrativa konsekvenser av en flyttning till Karlskrona av myndighetsledningen för de sjöhistoriska museerna. Vi återkommer naturligtvis så snart som möjligt efter den 1 april.
Fru talman! Jag vill ändå veta hur lång tid efter utredningens förslag beslut kommer att fattas. Riksdagen har redan fattat beslut om lokaliseringen till Karlskrona. Den kan det alltså inte råda några tvivel om. Hur lång tid därefter kan vi vänta oss ett besked om att detta kommer att ske?
Fru talman! Jag kan inte i dag ge ett exakt datum, men det är självklart att eftersom den tillkommande utredningstiden är ganska lång - fram till den 1 april - skall regeringen återkomma så snart som det någonsin går.

Fru talman! Jag tror att det i alla fall för dagen är den lösning som står till buds. Jag tror inte att det finns någon väg att gå som skulle innebära att vi tillförde råvara till de mindre sågverken genom någon särskild subventionering. Det här måste ske på marknadens villkor. Jag tror att regeringens bildande av Vasaskog är en mycket bra väg.

Fru talman! Låt mig uttrycka mig så att jag vill se Vasaskog som ett medel i regionalpolitiken. Om det sedan skall uttryckas i speciella ägardirektiv eller på något liknande sätt vill jag återkomma till.
Fru talman! När fyrpartiregeringen förhandlade om ett svenskt medlemskap i EU lyckades vi behålla det svenska förbudet mot antibiotika i djurfoder. Nu verkar det som om jordbruksministern inte har lyckats bibehålla detta förbud. Jag undrar vad hon tänker göra åt detta.
Fru talman! Det är alldeles riktigt. Vi fick inte ett förbud utan en övergångstid på fyra år, och nu håller de fyra åren på att gå ut. Det sker den sista december i år. EU-kommissionen har bestämt sig för att förbjuda fyra av de i och för sig fler antibiotikapreparat som vi i Sverige redan har förbjudit. Jag har haft en diskussion med kommissionen inför övergångstidens utlöpande, och jag har fått veta att man där är på väg att införa ytterligare förbud. Jag har tolkat samtalet så att vi efter den sista december kan utlösa den s.k. skyddsklausulen, som innebär att vi också efter den sista december kan fortsätta med våra förbud. Sedan får vi se hur långt EU orkar ta sig fram i denna fråga.
Fru talman! Svaret är alltså att jordbruksministern inte har lyckats bibehålla det generella svenska förbud mot antibiotika i djurfoder som vi förhandlade oss till under den första perioden. Något sådant förbud finns nu inte i sikte. När det gäller skyddsklausulen är det så att ett användande av denna kan leda till ett överklagande med en långdragen rättsprocess, vilket inte är detsamma som existensen av ett förbud. Nu är det lite oroande inte bara när det gäller djurfoder. Vi ser oroande tendenser till användning av antibiotika som konserveringsmedel i livsmedel, bl.a. i ost. Det sker t.o.m. i Sverige. Frågan är om regeringen och jordbruksministern tar frågan om antibiotika i livsmedel riktigt på allvar. Sverige?
Fru talman! Återigen: Det var en övergångstid som ni i fyrpartiregeringen förhandlade fram. Det var alltså inget undantag, utan det var en övergångstid, som nu löper ut. Men jag har fört samtal, och en utveckling är på gång. Beslut kommer t.ex. att tas i Vi har en strategi där vi har uppmanat våra ambassadörer runt om i EU att uppvakta respektive lands regering för att förklara den svenska inställningen. Jag har därför väldigt goda förhoppningar om att vi i Sverige också efter den sista december skall kunna behålla det här. När det sedan gäller frågan om det som finns på ost och korv har Livsmedelsverket - jag tror att det var i går - gått ut med ett pressmeddelande där man beskriver detta. Man hävdar att det inte kan jämställas med antibiotika i foder som tillväxtbefrämjande ämne och att det är ofarligt.
Fru talman! Jag blir lite osäker. Nu säger jordbruksministern att hon har ganska goda förhoppningar om att vi efter nyår skall kunna behålla det här. Vad menas med "det här"?
Fru talman! Med "det här" menas det tillstånd som råder i dag, dvs. att man inte använder antibiotika i djurfoder som tillväxtbefrämjande medel.
Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern. 80-talet krävde den svenska regeringen garantier från Bofors om att inga provisioner skulle betalas ut. Man fick också garantier. Det visade sig sedan att Bofors ljög regeringen rakt upp i ansiktet och betalade ut 326 miljoner just i provisioner till mellanhänder. Denna mutskandal har pågått i tio år och skapat både inrikespolitiska problem och problem i relationerna mellan våra länder. Mot denna bakgrund och mot bakgrund av att oppositionsledaren i United Democratic Movement i

Fru talman! Det skall kanske göras klart för kammaren att export av försvarsmateriel inte är ett ansvarsområde för försvarsministern. Han är köpare av försvarsmateriel men fungerar inte åt det andra hållet. Som svar på Ångströms fråga vill jag gärna säga att det är en självklarhet att svenska företagare skall följa svensk lag och iaktta allmän moral. I det ingår naturligtvis att det inte skall förekomma någon form av mutor eller något sådant.
Fru talman! Jag noterar att jag inte fick något svar på en väldigt precis fråga. Det är en självklarhet att svenska företag skall följa lagen, men min väldigt precisa och ganska enkla fråga var: Kommer regeringen att kräva, eller har man krävt, garantier för att provisioner inte skall betalas ut?
Fru talman! Frågan är hur "provisioner" skall definieras. Jag vet inte om något sådant förekommer i den här affären. Men något som inte får finnas i den här affären är sådant som inte tillhör god lag och ordning i Sverige och normal affärspraxis. Det är en allmän inställning som regeringen har, och det är det enda vi kan göra i det här sammanhanget. Annars har ju vi inte varit indragna i denna process. Detta är ju en försäljningsaktion som pågår emellan de berörda företagen i Sverige och den sydafrikanska regeringen.
Fru talman! Vice statsministern kommer med självklarheter, men fortfarande inte med något svar på frågan. Jag tror att det är en god idé att kräva just garantier mot bakgrund av vad som har hänt. Försvarsministern åker ju så snart som i morgon över till Polen för att bl.a. diskutera försäljning av just JAS om jag har förstått saken rätt. Jag skulle alltså vilja ha ett svar på frågan: Kommer man att kräva garantier?
Fru talman! Jag avser att göra ett besök i morgon för att överlämna ett erbjudande från det svenska flygvapnet till Polens regering och myndigheter för att kunna bedriva flygtimmar och utbildningsverksamhet på våra nuvarande flygsystem. Det gäller skolflygplan och Viggen-systemet.

Fru talman! Jag vill vända mig till utbildningsministern och ställa följande fråga. I dessa dagar har vi diskuterat mycket om läkarnas arbetssituation och bristen på läkare. I mina hemtrakter i Västra Götaland, framför allt ute på landsbygden, har vi under ett antal år haft stora problem med läkarbrist. Ibland är det så att vi t.o.m. måste leasa eller hyra in läkare för att man skall kunna klara situationen. Vi vet samtidigt att det är väldigt viktigt att man har en utbildningsplats i närheten, så att läkarna stannar kvar när de har utbildat sig. Vi har utbildning i Göteborg, men vi anser att den är alldeles för liten. Därför är min fråga hur ministern kommer att kunna se till att vi faktiskt får tillgång till läkare i Västra Götaland.
Fru talman! Dimensioneringen av utbildningen är naturligtvis väldigt viktig på flera områden av arbetsmarknaden, inte minst på läkarsidan. Det är klart att dimensioneringen också skall styras av de behov vi ser framför oss. Jag är inte i dag beredd att svara på den konkreta frågan om dimensioneringen i Västra Götaland och Göteborg. Detta är frågor som vi arbetar med inför de propositioner vi lägger fram framöver. Men frågeställaren har alldeles rätt i detta. Samtidigt tar det naturligtvis väldigt lång tid att utbilda läkare tills de är färdiga att ta tjänst, t.ex. i Västra Götaland. Frågan om läkarkompetens och läkarförsörjning handlar också om hur väl landstingen och de ansvariga för verksamheten i dag kan se till att dessa resurser tillgodoses över hela landet. Det är riktigt att utbildningen spelar en väldigt viktig roll.
Fru talman! Tack för det svaret! Detta bereds i regeringen, säger utbildningsministern. Men den här frågan har varit uppe till diskussion ett antal gånger, och vi från Västra Götaland tycker att den är oerhört viktig. Det vore väldigt bra om vi kunde få veta lite mera.

Fru talman! Jag kan försäkra Sonja Fransson att jag tar allvarligt på utbildnings och dimensioneringsfrågorna när det gäller behoven på arbetsmarknaden. Vi ser också inom Regeringskansliet lite bredare på resursbehoven och på sjukvården. Det handlar om kompetensförsörjning av sjuksköterskor och undersköterskor också. Även där ser vi på viktiga frågor om utbildningen nu och framöver och vilken dimensionering den skall ha.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till socialministern. Socialminister Lars Engqvist har ju sagt att han vill arbeta för en sundare socialdemokratisk syn på de funktionshindrades situation i Sverige, och det tycker jag är bra. Mot den bakgrunden vill jag ta upp Riksförsäkringsverkets allmänna råd om assistansersättning framför allt för funktionshindrade barn och ungdomar. Där sägs att barnens omvårdnadsbehov bör omfatta minst tolv timmar per dygn för att det över huvud taget skall prövas om ett barn kan få personlig assistent eller inte. Det gör att det har blivit mycket svårare för funktionshindrade barn att få personlig assistent, och det har också inneburit att barn som har haft personlig assistent har förlorat den. När vi nu ser konsekvenserna av de försämringar som riksdagens majoritet har beslutat om de senaste åren, är då socialministern beredd att komma med förslag till förbättringar på det här området?
Fru talman! Jag skall till Chris Heister säga att frågan om assistansersättningen liksom andra frågor som gäller de handikappades situation kommer att bli föremål för diskussion här i riksdagen så småningom. Jag är inte beredd att nu ta ställning till den fråga som Chris Heister ställer, därför att den är komplicerad. Detta handlar allmänt sett om hur vi skall se till så att vi kan utveckla assistansersättningen.
Fru talman! Men socialministern, det är ju bråttom på det här området! Vi ser nu att försämringarna leder till konsekvenser för enskilda barn och ungdomar. Socialstyrelsen skall nu ge allmänna råd efter årsskiftet, och där avvaktar man ett antal domar som skall upp i Regeringsrätten där man skall pröva vad de här försämringarna har inneburit när det gäller möjligheten att få personlig assistent. Återigen ställer jag frågan till socialministern: När han nu ser konsekvenserna av de försämringar som har gjorts, är han då inte beredd att göra förändringar så att barn och ungdomar kan få en möjlighet att ha ett drägligt liv med en personlig assistent som skulle göra det möjligt?
Fru talman! Jo, jag kan hålla med om de allmänna mål som Chris Heister formulerar i slutet av sitt inlägg, men frågan var ju vad vi skulle göra rent konkret. Därför väljer jag att avvakta den utvärdering som nu sker för att se vad Socialstyrelsen meddelar oss. Sedan kan vi återkomma med de konkreta förslagen. Men visst kan vi dela uppfattningen om att funktionshindrade barn skall ha möjlighet att få assistans.
Fru talman! Jag vill fråga näringsminister Björn Ministern har i pressen uttalat sig positivt om att lagstifta om vinterdäck på tunga fordon. Detta uttalande har gjorts med anledning av den svåra bussolyckan i Fjärdhundra nyligen. Nu undrar jag om ministern är beredd att titta på en annan viktig säkerhetsfaktor, nämligen yrkesförarnas arbetsmiljö. Det kan alltså handla om arbetstidslagstiftning, körschema m.m. Jag är personligen övertygad om att dessa faktorer är minst lika viktiga för säkerheten som fordonets utrustning.
Fru talman! Som sades här i frågeställningen har jag tagit fram ett underlag för att försöka få fram ett förslag till en lag om just vinterdäck för tunga fordon vad gäller yrkestrafik, framför allt när man har med sig passagerare. När det sedan gäller den fråga som tas upp här vill jag bara säga att jag tar till mig den. Jag gör också samma bedömning: Det handlar om dessa frågor också. Men jag vill också säga att vi har en arbetstidslag som väl reglerar detta.
Fru talman! Jag vill tacka ministern för det här svaret. Av egen erfarenhet som bussförare vet jag att arbetstider, körschema och förarmiljö är mycket viktiga faktorer för säkerheten i trafiken. Stressen i trafiken är mycket farlig. De senaste åren verkar det också som om pressen på yrkesförarna har ökat. Om jag tolkar ministern rätt kommer han alltså att väga in sådana aspekter i sitt kommande arbete för en säkrare trafikmiljö. Jag skulle vara tacksam om ministern bekräftade detta.

Fru talman! Jag har en fråga till jämställdhetsminister Margareta Winberg. Det gäller en artikel i Dagens Nyheter i dag om att bankernas attityder är ett hinder för kvinnliga företagare. Där säger man att varannan kvinnlig företagare anser att bankerna bemöter dem annorlunda än hur de bemöter männen. De blir nonchalant behandlade, och man ifrågasätter kvinnornas kompetens. Under förra mandatperioden hade vi ett tvärpolitiskt kvinnosamarbete här i riksdagen. Vi sade att om inte bankerna skärper sig tänker vi överväga att starta en kvinnobank. Nu undrar jag vad jämställdhetsministern avser att göra för att stötta de kvinnliga företagarna, eftersom vi behöver nya jobb, och också om det är dags för en kvinnobank.
Fru talman! Jag börjar med att kommentera det sista om en kvinnobank. Också jag har varit inne på idén. Jag tycker att det är en oerhört fascinerande idé. Dock hoppas jag att det inte skall behövas. Jag har också varit i kontakt - eftersom jag väl känner till den frågeställning som redovisas i Dagens Nyheter i dag - med en stor bank. Jag tror att den var omnämnd som ett föredöme i artikeln. Jag har arbetat lite grann tillsammans med den för att få upp kompetensen vad gäller det annorlunda synsätt som kvinnor har när det gäller företagande, framför allt när det gäller innehållet och behovet av kanske inte alltid så stora pengar. Jag avser att fortsätta med andra banker i hopp om att de skall ta sitt ansvar så att vi skall slippa den ändå fascinerande tanken med en kvinnobank.
Fru talman! Jag vill tacka jämställdhetsministern för svaret. När den här frågan var uppe under förra valperioden när vi var tvärpolitiskt engagerade sade bankerna att de inte förstod när kvinnorna talade med dem. De förstod inte det svenska språket. Kan det vara någonting? Jämställdhetsministern kanske skall ta initiativet till att bankmänniskorna behöver lära sig att också förstå när svenska kvinnor talar. Vi är i alla fall hälften av befolkningen.
Fru talman! Jag vet inte om jag skall tolka det som en språkkurs för bankdirektörer. Det kanske skulle behövas. Jag kan ändå konstatera att efter de kontakter som jag har haft med en av de större bankerna har man t.ex. där börjat att anställa kvinnliga rådgivare, man har kvinnonätverk, och man har en videokonferens till alla bankkontor i hela landet där man talar om de här frågorna. Än så länge tror jag att vi genom den här metoden kan förändra. Jag lovar att ta kontakt också med de andra bankerna. Då kan man visa på den här stora banken som ett gott föredöme.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till näringsministern. Inom snart ett halvt år riskerar en av våra europavägar som går till Sverige att stängas av helt och hållet. Jag tänker naturligtvis på Kvarkentrafiken mellan Umeå och Vasa. Där går i dag dagliga turer året runt med tungt gods, persontrafik och affärsresenärer i stora mått. Över en miljon passagerare per år bidrar till tillväxten både på den finska sidan och på den svenska sidan. Alternativet är att man åker runt hela Bottenviken, vilket är en åttio mils omväg. Det är inte särskilt trevligt. Förutsättningarna ändras om ett halvt år när taxfreeförsäljningen upphör. Vi riskerar kort sagt att få ett avbrott i trafiken. Givetvis tycker vi alla att den skall bli kommersiellt lönsam ganska omgående. Så kommer det sannolikt också att bli när marknaden hinner anpassa sig. Fru talman! Förbindelsen är faktiskt unik, till skillnad från hur näringsministern tydligen uppfattade det hela. Jag vill därför ställa följande frågor. Delar näringsministern uppfattningen att Kvarkentrafiken intar en särställning bland färjetrafiken i våra vatten? Vilket nationellt ansvar anser ministern det föreligger i den här frågan?
Fru talman! Jag har tillsammans med finska trafikministern tillsatt en grupp bestående av ansvarig statssekreterare på Näringsdepartementet och ansvarig statssekreterare på det finska trafikministeriet. Gruppen skall förelägga ett förslag till oss om hur vi skulle kunna klara vintertransporten, som är vad det handlar om, när det gäller Kvarken.
Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Svensk försvarsindustri är en mycket betydelsefull säkerhetspolitisk tillgång. I bl.a. Karlskoga, Linköping och Mölndal arbetar många människor med högteknologisk utveckling och produktion. Det finns en oro. Hur ser försvarsministern på den svenska försvarsindustrins situation utifrån den, som jag vill hävda, ryckighet och osäkerhet som finns?
Fru talman! Jag tror att jag kan konstatera när jag diskuterar med mina kolleger som är försvarsministrar i Europa att svensk försvarsindustri har i verkligheten strukturförändrats mer än kanske i något annat av de stora europeiska länderna. Men det finns ändå mycket kvar att göra. Det beror på den glädjande minskade efterfrågan som finns på försvarsmateriel när kalla kriget är slut. Det betyder att stora försvarsindustrisystem måste strukturförändras under många år framåt i Europa. En mycket viktig del i detta är att det kan ske mer av en internationell samverkan mellan regeringar och mellan industrier i Europa, men även i andra länder. Den processen är i gång i Sverige. Jag ser det som en mycket betydelsefull och framåtsyftande väg för försvarsindustrins förändring också i vårt land.
Fru talman! Jag delar naturligtvis försvarsministerns syn i den här frågan. För att vår försvarsindustri nu skall kunna hävda sig väl internationellt även i fortsättningen måste den kunna betraktas som en attraktiv samarbetspartner. Det förekommer en väldig omstrukturering i Sverige men naturligtvis också i övriga Europa. Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att försvarsindustrin skall kunna arbeta långsiktigt?
Fru talman! Det kanske bästa exemplet på någonting sådant är flera av de industrier som går in i JAS Gripen-systemet. Jag tänker t.ex. på Ericsson Microwave Systems, bl.a. i Mölndal. Där har man på grunden av gemensamma teknologiska tillämpningar, man kan nästan säga genombrott, en mycket stor civil produktion parallellt med den militära. Enligt min åsikt är detta den mest framåtsyftande vägen för försvarsindustrins omvandling också i vårt land. Jag hoppas att det skall vara möjligt för industrin att genomföra detta i ökad utsträckning. Som jag sade i mitt tidigare inlägg är min bedömning att vi i Sverige har kommit ovanligt långt, åtminstone i Europa, i detta hänseende.
Fru talman! Min fråga är till vice statsministern. Jag kommer just från ett möte med de änkor som varje torsdag demonstrerar på Mynttorget. Det är kvinnor som drabbas av regeringens besparingar genom inkomstprövning av änkepensionen. Det är besparingar som nu tyvärr också stöds av Vänstern. Det är vanliga kvinnor, inga höginkomsttagare. Dessa kvinnor har genom den retroaktivt införda inkomstprövningen av sin pension många gånger drabbats ekonomiskt hårt och fått sin privatekonomi raserad. Min fråga till vice statsministern är därför: Diskuterar regeringen över huvud taget att under de närmaste åren, om det blir lite bättre ekonomiskt, att avskaffa inkomstprövningen? Finns det något hopp för dessa kvinnor?
Fru talman! Det är många grupper som har drabbats under den tid vi har behövt göra en kraftig åtstramning av statens budget. Bland de många grupperna tror jag det finns dem som i sak har en besvärligare situation än den här gruppen av änkor, generellt sett. Jag har mött individer i den gruppen som har det mycket svårt. Jag är alldeles klar över det. Den här besparingen är en av många vi har behövt göra. Vi ser inte nu några möjligheter att förändra det.
Fru talman! Tack för det öppenhjärtiga svaret, vice statsministern. Jag har träffat väldigt många av de kvinnor som har sett fram emot att de skulle ha den här pensionen och leva på den. De fick det mycket besvärligt ekonomiskt. Somliga drabbades av besparingar på över 4 000 kr i månaden. Jag tycker att det vore mycket skönt om de här kvinnorna kunde känna att regeringen ville göra en insats för dem.
Fru talman! Som jag sade är de inte ensamma om att ha fått en besvärlig situation. Vi måste komma ihåg att hela budgetsaneringen handlar om att få Sverige att gå ihop ekonomiskt igen. Nu är det så. Nu kan vi börja se framåt på ett stadigare sätt. Men vi får likväl inte släppa budgetrestriktionerna. Då är vi snart tillbaka i det ekonomiska moras som vi har arbetat med i fyra år och nu har fått under kontroll.
Fru talman! Min fråga riktar sig också till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. Den nya ansvarsfördelningen inom regeringen innebär att samefrågorna fördelas på flera statsråd och departement. För mig vore det ganska logiskt att samefrågorna skulle hanteras av ett departement och ett statsråd. Att skilja på frågor som är kopplade till näringen från frågor som är kopplade till samernas kultur, språk och historia är enligt min mening ganska olyckligt. Enligt min åsikt finns det ett klart behov från regeringen att samordna sin politik i samefrågor. Min fråga till vice statsministern blir då följande:
Fru talman! Jag skulle kunna svara ett enkelt ja. Vi har diskuterat den här frågan i regeringen och funnit att det inte blev en riktigt bra fördelning mellan ministrarna. Vi kommer att göra om den. Exakt hur den kommer att se ut vill jag inte säga i dag.
Fru talman! Jag är tacksam för det svaret. Jag hoppas att detta löses ganska snart, eftersom det finns en rad frågor som rör samer och rennäring som den här församlingen måste ta ställning till framöver. Jag är tacksam för svaret.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till socialministern. Det har ju varit en del tidningsartiklar om ministerns syn på den generella välfärdspolitiken. Jag skulle vilja höra hur den synen ser ut från ministern själv.
Fru talman! Det tar tid att utreda hela min syn på den generella välfärdspolitiken. Jag antar att tiden inte räcker till för detta. Låt mig bara påpeka följande. När jag tillträdde som socialminister betonade jag att jag ser som min främsta uppgift att få fler att se det nya klassamhälle som växer fram i skuggan av 90-talets kriser. Jag ser som min politiska uppgift att se till att vi under de närmaste åren prioriterar de människor som har ställts utanför trygghetssystemen, de människor som är utstötta och utslagna. Det viktigaste framöver kommer att bli att se till att de människor som står utanför kan känna sig delaktiga i den svenska välfärden. Jag sade då att när man nu tvingas prioritera menar jag att den viktigaste uppgiften blir att skapa resurser och utrymme för att ta fatt i den nya fattigdomen och attackera det nya klassamhället. Detta har tolkats så att jag skulle vara emot generell välfärdspolitik eller att jag skulle vara emot principerna bakom den generella välfärden. Det är jag inte. Jag tycker att vi skall hålla kvar vid väsentliga principer, men jag sade att under de närmaste åren får den etablerade medelklassen stå tillbaka för de människor som vi har lämnat utanför.
Fru talman! Låt mig fortsätta lite på samma tema. Riksdagen har ju många gånger uttalat att det är angeläget att vi bekämpar den totala alltför höga alkoholkonsumtionen.

Fru talman! Jag påpekade tidigare i ett svar till Bo Könberg att jag har erfarenhet som journalist. Under min tid som chefredaktör ägnade jag ganska mycket tid åt att följa den svenska alkoholpolitiska debatten. Jag blev alltmer förvånad över att vi låtsades som om EES-avtalet och så småningom det svenska medlemskapet i EU inte skulle påverka vår alkoholpolitik. Jag har sett att denna diskussion har fortsatt. Det finns en liten from förhoppning om att vårt medlemskap inte i något avseende påverkar tillgången till våra alkoholpolitiska redskap. Jag vill inte se EU som ett stort hinder. Jag tror att vi kan föra en mycket ambitiös alkoholpolitik, men delvis med nya instrument. Det vi inte längre riktigt förfogar över är skatteinstrumentet. Det vi kanske inte heller förfogar över på samma sätt är detaljhandelsmonopolet - det får vi se. Men däremot förfogar vi över väldigt många andra instrument för att föra en mycket ambitiös alkoholpolitik, både när det gäller totalkonsumtionen och när det gäller särskilda grupper, för att se till att vi bekämpar alkoholens skadeverkningar. En ny alkoholpolitik skall ta sikte på att behålla målen, men pröva nya metoder.
Fru talman! I det principiella svaret som socialministern ger finns det mycket som jag kan instämma i. Men jag tror att vi inte bara skall leta efter nya infallsvinklar som både är utländska och har nyhetens behag, utan också se på historien lite grann. Svensk alkoholpolitik har varit mycket framgångsrik i många avseenden. Jag tror att den behöver förnyas när det gäller hur vi hanterar möjligheten för skrupelfria krögare och slapp hållning i våra kommuner när det gäller utskänkningstillstånd och annat. Det gäller även smuggel och langningsfrågorna. Det är naturligtvis ett fattigdomsbevis att vi i Sverige snart bara har McDonalds som är en alkoholfri miljö.
Fru talman! Där är vi faktiskt överens. Den nya strategin måste bygga på att vi arbetar mer aktivt när det gäller upplysning, när det gäller folkhälsoarbete och när det gäller att skapa fler alkoholfria miljöer. Vi måste föra bort alkoholen från ungdomsmiljöer och flera viktiga miljöer. I diskussionen har jag påpekat att de som har föreställningen att vi på de andra två områdena skall vara opåverkade av det svenska EU-medlemskapet ger upp. Jag menar att vi kan fortsätta aktivt och föra en alkoholpolitik. Avsikten är att regeringen skall lägga fram en alkoholpolitisk proposition i april nästa år. Då får vi möjlighet att mer precist visa vilka redskap vi skall ha för att fullfölja våra höga alkoholpolitiska ambitioner.
Fru talman! Jag har en fråga till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. Frågan gäller hur regeringens policy ser ut när det gäller regler som har en klar tendens att missgynna kvinnor. Jag tänker speciellt på det regelverk som rör hemnära tjänster. Genom det s.k. ROT-avdraget gynnas typiskt manliga tjänster i hemmen. Sådana tjänster som ofta utförs av kvinnor har inte denna behandling. Nu har vi under en lång tid gjorts uppmärksamma på hur snett det här förhållandet slår när det gäller jämställdheten.
Fru talman! Om man vill kan man mänga in väldigt mycket i jämställdhetspolitiken. Man måste komma ihåg att ROT-avdragen handlar om att vi under en tid då vi hade väldigt dålig byggnation behövde hålla den sektorn i gång. Den stimulerades med hjälp av ROT-avdragen. Att det sedan framför allt är arbetslösa män som får del av detta - må så vara. Man skall inte blanda ihop detta med diskussionen om hushållsnära tjänster och hur vi eventuellt skulle kunna lösa det. Det blir en fråga som får hanteras framöver. Vi har ju en öppen debatt om det. Låt oss fortsätta den.
Fru talman! Om man har ROT-avdraget på grund av att man vill hålla i gång och minska arbetslösheten i byggsektorn, varför är det då inte lika viktigt att minska arbetslösheten bland de många kvinnor som arbetar med dessa tjänster? Jag tycker inte att det finns någon logik i detta.
Fru talman! Det har under åren varit så att byggsektorn ibland behövt stimuleras av konjunkturskäl. Den andra frågan om s.k. hushållsnära tjänster är en helt annan situation. Där är det många praktiska och principiella frågor som man behöver diskutera.

Fru talman! Jag har en fråga till näringsminister Sundström, förlåt, Rosengren. Det gäller utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår. Västkustbanan har under snart tio år varit en byggarbetsplats. På vissa delar blir detta ett stort hinder för trafiken. Miljön på västkusten är väldigt ansträngd, inte minst genom utsläpp från trafiken. Vi är väldigt angelägna att få den här banan färdig. Ingen kedja är ju starkare än den svagaste länken. Min fråga till ministern är: Går det att påskynda utbyggnaden av Västkustbanan, så att vi kan utnyttja den här investeringen som har pågått så länge?
Fru talman! Jag är ju ny som minister, och jag heter inte heller Sundström. Jag kan inte svara på denna fråga. Jag tar till mig den och tar hem den. I ett interpellationssvar eller på annat sätt skall jag svara på frågan.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till utbildningsministern. Det gäller det problem med gruppvåldtäkter på flickor som alltmer har aktualiserats och som mycket handlar om brist på förståelse av allas lika och unika värde. En del av den värdediskussion och attitydförändring som behövs kan göras i skolan. Därför undrar jag vad utbildningsminister Thomas Östros kommer att göra för att tillgodose genusperspektivet i lärarutbildningen.
Fru talman! Ulla-Britt Hagström tar upp en fråga som är väldigt viktig när det gäller hela utbildningsväsendet: den värdegrund som utbildningssystemet och undervisningen vilar på. Skolminister Ingegerd Wärnersson arbetar med just detta: att få en helhetsbild och ett program för att stärka värdegrunden och värdegrundsdiskussionen i vår skola. Jag tror att det kan vara ett mycket väsentligt bidrag till att stävja vissa av de tendenser vi har sett i svensk skola. När det gäller just lärarutbildningen har vi nu en utredning som ser över denna. Den tar upp en mängd viktiga frågor, och jag räknar med att den också tar upp de perspektiv som Ulla-Britt Hagström är ute efter. Jag vill vänta tills denna utredning kommer med sina betänkanden innan jag ger till känna exakt vilka förändringar jag skulle vilja göra i lärarutbildningen.
Fru talman! Om man tittar i utredningen Jämställd vård - olika vård på lika villkor ser man att det i sjuksköterskeutbildningen ges mindre tid för genusperspektivet än vad det gör i ingenjörsutbildningar. Så är det också för lärarutbildningen. Ändå är frågorna om kön, makt och sexualitet ytterst angelägna i lärarutbildningen för att man skall få veta varför de här frågorna skall tas upp i skolan. Jag undrar om utbildningsministern skulle kunna stödja kravet på en värdekommission för att få en bredare uppslutning runt dessa frågor i hela samhället.
Fru talman! Som jag sade arbetar skolminister Ingegerd Wärnersson väldigt aktivt med frågorna kring värdegrunden i vårt utbildningssystem. Det är en central fråga. Vi har också avsatt 10 miljoner kronor för att stimulera arbetet konkret - lokalt, bland skolledare och bland lärarpersonal - och för att få i gång den här processen. Jag föreslår Ulla-Britt Hagström att interpellera skolministern i fråga om det konkreta arbetet. När det gäller reformeringen av lärarutbildningen har vi nu en utredning som tittar på en mängd frågor som är väsentliga för skolans framtida utveckling. Den kommer att komma med ett betänkande, och jag räknar med att den tar upp även den här typen av frågeställningar.
Fru talman! Jag är väldig glad att utbildningsministern lutar sig mot skolminister Ingegerd Wärnersson i de här frågorna. Men jag tror ändå att det behövs en mycket aktiv medverkan också från utbildningsministerns sida, eftersom det här är väldigt allvarliga frågor.
Fru talman! Jag kan till fullo instämma i Ulla Britt Hagströms åsikter i den meningen. Naturligtvis är Utbildningsdepartementet ett departement med en gemensam syn på värdegrunden och på hur vi skall stimulera arbetet med att se till att denna diskussion finns levande i våra skolor. Det gäller det praktiska arbetet i dag i skolorna, och där behövs det resurser, diskussioner och förnyelse. Det handlar också om själva lärarutbildningen och det reformarbete vi håller på med där, och det kommer vi att kunna återkomma till i riksdagen vid ett senare tillfälle.
Fru talman! Jag har också en fråga till utbildningsministern. Vid Nordiska rådets session i Oslo för ett par veckor sedan fattades beslut om en nordisk friskolekonvention. Beslutet innebär att rådet hemställer till de nordiska ländernas regeringar att inleda ett arbete för att förverkliga en nordisk överenskommelse. Denna ger föräldrar rättigheten att fritt välja skola för sina barn, tillåter etablering av fria skolor och ger dem finansiella villkor som gör det möjligt också för de fristående skolorna att driva en god skolverksamhet. Min fråga till utbildningsministern är: På vilket sätt är den svenska regeringen villig att följa rekommendationen från Nordiska rådet?
Fru talman! När det gäller friskolornas situation vill jag först rekommendera Lars Hjertén att ställa interpellation eller fråga till skolminister Ingegerd Vi har i Sverige i dag en ganska väl utvecklad friskoleverksamhet. Friskolorna bidrar på många bra sätt till utvecklingen av nya pedagogiska former och förnyelse av skolan. Jag kan inte i dag svara på frågan om Nordiska rådets beslut och dess implikationer för Sverige. Jag rekommenderar att Lars Hjertén ställer frågan till
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Jag skall vidarebefordra frågan till Ingegerd Wärnersson. Jag tycker att det är väsentligt, precis som Nordiska rådet påpekar, att den viktiga rörligheten i Norden underlättas genom att man har en konvention. På så vis kan man flytta med hela familjer för en kortare period, vilket i dag är omöjligt.
Fru talman! Jag vill vända mig till jordbruksministern. Scan bildar nu en stor köttjätte, Swedish Meats, som innebär en koncentration av företagets svenska slakterier. Det verkar som om enbart fyra av dagens tolv slakterier får bli kvar och kanske bara en enda charkfabrik. Scan står för 80 % av slakten i Sverige, 30 % av styckningen och ca 30 % av charkproduktionen. Sverige exporterar styckat svenskt kvalitetskött av svin till England, slaktat och styckat bl.a. i Varberg. Detta är en produkt som slagit väl ut och som fordrar kunnig personal samt en hanterbar storlek på företaget.
Fru talman! Jag är medveten om den koncentration som pågår. Nu är det inte så enkelt för en regering att motarbeta detta. Det har ju med rationalisering och i yttersta änden med vinstmarginaler att göra. När det gäller Varberg har jag för övrigt fått en inbjudan därifrån, och jag avser att besöka företaget där. Sedan vill jag också säga att näringsministern och jag planerar vissa insatser för att lyfta fram och stimulera den småskaliga livsmedelsindustrin. Detta är ett arbete som vi just nu bereder tillsammans inom
Fru talman! Jag har en fråga till socialminister Lars Engqvist som lite grann tangerar en föregående fråga. Detta har visserligen stötts och blötts några dagar i medierna, men eftersom jag nu har den stora förmånen vill jag också höra socialministern direkt och inte bara genom medierna.
Fru talman! Vi skall så småningom redovisa en alkoholpolitisk proposition till riksdagen. Den är planerad till april månad. Då skall vi också återkomma med den här frågan. Jag har förklarat att jag för min egen del mycket väl tror att lördagsöppet kan kombineras med en ambitiös alkoholpolitik i övrigt. Det skall vi så småningom ta ställning till. Nu görs dessutom en alldeles särskild undersökning av konsumenternas och medborgarnas attityder till frågan. Den skall ligga till grund för vårt beslut. För min egen del har jag förklarat vad jag tycker. Men det här är en fråga som skall prövas. Den skall framför allt prövas i förhållande till hur effektiva vi bedömer att andra åtgärder är för att nå våra alkoholpolitiska mål.
Fru talman! Jag vill tacka ministern för svaret. Jag ställde frågan mycket med tanke på våra ungdomar. Det diskuteras periodvis mycket varför undervisning och information till ungdomar om alkohol, narkotika och tobak har så dålig genomslagskraft. Jag har genom mångårigt arbete med barn och ungdomar kommit fram till att de inte alltid gör som vi vuxna vill att de skall göra och inte som vi säger att de skall göra. De gör som vi vuxna gör. Jag undrar i min följdfråga vad statsrådet tror om det pedagogiska problemet och funderar över om det här kan vara ett litet bidrag till politiska frågor och ställningstaganden.
Fru talman! Jag tror också på det goda exemplets betydelse. Jag tror att det är viktigt vilka attityder de vuxna har. Ta rökningen som exempel. Sverige är sannolikt det mest framgångsrika landet när det gäller att bekämpa tobaksrökning, i hög grad beroende på att vi har lyckats med vår information och upplysning, i hög grad beroende på att vi har byggt upp rökfria miljöer runt om i vår tillvaro. På arbetsplatserna röker man inte längre, i offentliga miljöer röker man inte, osv. Jag tror alltså att det spelar en mycket stor roll och att man på den vägen kan komma mycket långt också när det gäller att bekämpa alkoholens skadeverkningar, likaväl som att minska alkoholkonsumtionen.

Fru talman! Det koldioxidtäcke, dvs. det täcke av växthusgaser som finns runt jordklotet innebär att vi nu har en medeltemperatur på jorden i storleksordningen 15 plusgrader. Utan det täcket av växthusgaser skulle medeltemperaturen vara i storleksordningen 15 minusgrader. Växthusgaserna innebär alltså förutsättningen för liv på jorden. Sedan industrialismens barndom har växthusgaserna ökat med 30 %, och ökningen kommer att fortsätta långt efter det att vi lyckas sätta ett tak för utsläppens ökning. Jag nämner detta för att i en enda bild försöka skapa en uppfattning om kraften i de förändringar som nu sker i atmosfären och risken för att de förändringarna kommer att skapa stora framtida problem. De kan redan ha gjort det genom att ha påverkat en del av de väderkatastrofer som har inträffat på jorden. För tolv dagar sedan avslutades klimatkonventionens fjärde partsmöte i Buenos Aires. Jag vill nu informera om det mötets resultat och även en del om hur regeringen ser på den här frågan. FN:s ramkonvention om klimatförändringar undertecknades 1992, och i dag är 169 länder anslutna. Vid konventionens partsmöte förra året i Kyoto kom konventionens medlemsländer överens om att anta ett protokoll, det s.k. Kyotoprotokollet, till konventionen. Protokollets åtaganden innebär att industriländerna sammantaget skall minska utsläppen av växthusgaser med drygt 5 % från 1990 års nivå. Åtagandena skall uppnås under åren 2008-2012. Vid årets partsmöte i Buenos Aires diskuterades dels vissa frågor i protokollet som inte kunde lösas vid Kyotomötet, dels frågor som har anknytning till klimatkonventionen. Mötet i Buenos Aires resulterade i ett aktionsprogram, Buenos Aires Action Plan. Programmet täcker de mest centrala frågorna i klimatförhandlingarna, i första hand de s.k. Kyotomekanismerna. Aktionsprogrammet bevarar Kyotoprotokollets och processens trovärdighet. Jag skall helt kort redogöra för innehållet i detta aktionsprogram. En utestående fråga från Kyotoprotokollet är hur de s.k. Kyotomekanismerna skall fungera. Protokollet innehåller tre flexibla mekanismer: handel med utsläppsrätter, gemensamt genomförande med andra länder och den s.k. mekanismen för en ren utveckling. CDM är den engelska förkortningen. De flexibla mekanismerna syftar till att länderna skall kunna klara en del av sina nationella utsläppsmål genom åtgärder som minskar utsläppen i andra länder och kunna tillgodogöra sig denna minskning samt därigenom minska de totala kostnaderna för den samlade utsläppsreduktionen. En central fråga för det fortsatta arbetet är att ta fram strikta regler för uppföljning, kontroll och påföljder för den som säljer eller köper utsläpp. En annan central fråga är hur stor andel av ett lands åtaganden som Kyotomekanismerna skall få utgöra. Resultaten från mötet i Buenos Aires är en plan för det fortsatta arbetet med dessa frågor. Syftet är att kunna nå ett beslut vid det sjätte partsmötet år 2000 om hur de här mekanismerna skall fungera. En viktig fråga där visst framsteg kunde nås gällde påföljdsreglerna. Kyotoprotokollet saknar påföljdsregler för ett land som inte fullföljer sina åtaganden att minska utsläppen. Det har för Sverige och EU varit ett prioriterat arbete att få till stånd effektiva sådana regler. Resultatet från mötet är att en arbetsgrupp för påföljdsregler skall inrättas. Gruppen skall identifiera alla frågor i protokollet med koppling till denna fråga. En rapport skall lämnas till nästa partsmöte som äger rum år 1999, och arbetet skall vara klart till det påföljande partsmötet år 2000. Behovet av gemensamma åtgärder och styrmedel var en central fråga för EU på klimatkonferensen i Kyoto. Vid mötet i Buenos Aires har länderna enats om att klimatkonventionens sekretariat skall ta fram en rapport där erfarenheter från olika goda exempel sammanställs. Detta är nog det område där jag känner minst tillfredsställelse med Buenos Aires-mötets resultat. Enligt klimatkonventionen skall i-länderna föra en politik som bl.a. skyddar reservoarerna av kol och ökar upptaget av koldioxid i det som kallas sänkor. Begreppet syftar på de processer som avlägsnar koldioxid från atmosfären. Den mest betydelsefulla sänkan utgörs av det kol som årligen samlas i skogens ekosystem genom att träden tar upp koldioxid från atmosfären. Upptaget i skog beräknas som skillnaden mellan skogens tillväxt och avverkning. Enligt Kyotoprotokollet har parterna möjlighet att ta hänsyn till de sänkor som nybeskogning och återbeskogning innebär, men också skyldighet att ta hänsyn till avskogningen. I Buenos Aires enades vi om att alla beslut som rör definitioner om nybeskogning, återbeskogning och avskogning samt beslut om eventuella nya aktiviteter kommer att fattas tidigast vid mötet hösten 2000, efter det att en vetenskaplig rapport från FN:s klimatpanel har slutförts. U-ländernas situation har uppmärksammats mer än tidigare på mötet i Buenos Aires. Exempel på frågor som uppmärksammats är tekniköverföring, kapacitetsutnyttjande och nationell rapportering. På mötet diskuterades också stöd till olika kategorier av u-länder när det gäller effekten av klimatförändringar och konsekvensen av åtgärder för att möta klimatförändringarna. Nästa partsmöte med klimatkonventionen äger rum under hösten 1999. Fram till dess kommer Sverige att driva på genom EU för att utestående frågor i Kyotoprotokollet skall kunna lösas så fort som möjligt. Det är en förutsättning för att Kyotoprotokollet skall kunna träda i kraft. Den nuvarande svenska politiken i klimatfrågor grundar sig bl.a. på riksdagens klimatpolitiska beslut 1993, där det sägs att en nationell strategi bör vara att koldioxidutsläppen från fossila bränslen i enlighet med klimatkonventionen når 1990 års nivå år 2000 för att därefter minska samt på riksdagens energipolitiska beslut år 1997. Regeringens nuvarande strategi är att begränsa användningen av fossila bränslen och ersätta dem med förnybara energikällor samt ett effektivare utnyttjande av energin. För att främja och stimulera introduktionen av förnybara energikällor och öka effektiviteten i energianvändningen, har riksdagen beslutat om flera program för energihushållning och främjande av biobränslen, vindkraft och solenergi. Senast i riksdagens energipolitiska beslut angavs ett program för ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt energisystem. Vidare ges stöd till investeringar i vindkraftverk och ombyggnad av småskaliga vattenkraftverk och anläggningar för kraftvärmeproduktion med biobränslen. Hushållningen med energi stimuleras, och energiforskningen har fått ökade resurser och fått en delvis ny inriktning där forskningen om energisystemet och det internationella samarbetet med särskilt länderna i Östersjön betonas. Vidare har regeringen avsatt medel till lokala investeringsprogram i syfte att främja en hållbar utveckling. Flera av dessa program syftar till att öka hushållningen av energi och att minska utsläppen av koldioxid. Genom energi och transportområdet har också skatter och bidrag varit viktiga styrmedel för att minska koldioxidutsläppen. För närvarande pågår inom Regeringskansliet en översyn av energibeskattningen. På transportsidan utgår regeringens politik från det transportpolitiska beslutet från juni 1998. Här sätts bl.a. ett etappmål att utsläppen av koldioxid från transporter i Sverige år 2010 bör ha nått 1990 års nivå. Vidare framhålls i beslutet att en introduktion av biodrivmedel är angelägen. Regeringen har medgett skattenedsättning för alternativa drivmedel i ett antal pilotprojekt och har även initierat en utredning som avses att utmynna i större biogasprojekt. Den mest effektiva åtgärden på kort sikt för att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn är dock sannolikt att minska fordonens bränsleförbrukning. EU har lagt fast ett mål om att minska CO2 utsläppen till 120 gram per kilometer, vilket motsvarar en förbrukning på 5 liter per 100 kilometer för en bensindriven bil. Sverige har agerat aktivt i arbetet med att skärpa utsläppskraven. Det bör även påpekas att redan innan detta EU-mål lades fast nåddes en överenskommelse mellan regeringen och den svenska bilindustrin om att minska bränsleförbrukningen med Regeringen har också tillkallat en parlamentariskt sammansatt kommitté med Olof Johansson som ordförande, som har till uppgift att presentera förslag till en samlad svensk klimatstrategi och ett åtgärdsprogram som lägger stor vikt vid kostnadseffektivitet. Arbetet skall ligga till grund för Sveriges ratifikation av Kyotoprotokollet. Kommittén har som utgångspunkt riksdagens tidigare beslut om klimat och energipolitik.

Fru talman! Jag ber att få tacka miljöministern för redovisningen. Det är utan tvivel så att klimatfrågan är den viktigaste globala miljöfrågan. Vi moderater har varit pådrivande i kammaren och fört en debatt i olika sammanhang. Här har miljöministern redovisat tre flexibla mekanismer. En av de mekanismerna är handeln med utsläppsrätter. Detta är bra som mekanism, någonting som vi också har förordat under lång tid. Men samtidigt förutsätter vi från vårt håll att när man använder handel med utsläppsrätter som en mekanism mellan länder, skall målsättningen vara att successivt minska utsläppen. Den skall inte vara ett medel att schackra med utsläppsrätter mellan olika länder. Nu kommer min konkreta fråga. Jag läste följande överskrift i en tidning: Smutsig dansk elexport på svensk miljöräkning. Som bekant är vår elproduktion med den utgångspunkten positiv på koldioxidsidan. Den danska är mycket negativ. I samband med förändringen av svensk energipolitik förutsätter danskarna bl.a. att de skall exportera el till Sverige. Samtidigt har de fått mycket hög räkning när det gäller att minska koldioxidutsläppen i det egna landet. Nu resonerar danskarna att om de skall sälja el till Sverige skall de också sälja en del av smutskvoten till Sverige. Det innebär att vi får ta på oss en del av den nedsmutsning som dansk elproduktion ger. Skall vi hantera utsläppsrättsdiskussionen på det sättet? Kommer regeringen att bidra till den formen av handel med utsläppsrätter, som jag menar i grunden är fel?
Fru talman! Jag är inte riktigt säker på att jag förstod den konkreta frågan. Det är inte tal om utsläppsrätter i den mening som diskuteras i samband med Kyotoprotokollet. Jag kan möjligen tänka mig att meningen är att vi genom att köpa energi blir befriade från de utsläpp som det skulle innebära. Är det så, måste jag nöja mig med att jag vet att det finns kraftfulla danska planer på att effektivisera elproduktionen. Vi har en ökad frihet i handeln med energi mellan våra länder.
Fru talman! Jag beklagar att jag var otydlig. Danskarna resonerar att det inte är det land som har producerat elen som skall belastas med nedsmutsningskvoten, utan det är det land som utnyttjar elen - i det här fallet det köpande Sverige - som skall få belastningen. På så vis kommer danskarna lindrigare undan den press som de har fått på sig i internationella överenskommelser och i EU, samtidigt som vi har mindre möjligheter att uppnå våra miljömål. Det är det som är allvarligt. Det går att sätta press på Sverige. Säg att vi står här med vår industri och är helt beroende av att importera dansk el, men att vi samtidigt säger att vi inte är beredda att köpa de danska nedsmutningsprocenten. Då säger danskarna att vi inte får köpa någon el. Vad står vi i för situation då? Jag kan spekulera i vilken minister som är starkast - miljöministern eller ministrarna i superdepartementet. Det är en viktig miljöfråga.
Fru talman! Arbetet på att konkret utforma Kyotomekanismerna är långt ifrån så långt framme att någon dansk - hur optimistisk han än är - kan tro att han kan bli av med sina utsläppsbegränsningar på det sättet. Denna regeringen planerar inte att göra sig beroende av något annat land när det gäller elproduktionen. Det är därför vi har lagt fast att den fortsatta avvecklingen av kärnkraften kommer att ske med hänsyn till ekonomiska effekter och effekterna för konkurrenskraften och miljön.
Fru talman! Jag vill också börja med att tacka ministern för redovisningen. Den föranleder mig att ställa några frågor. Det är bara att konstatera att framgångarna vid konferensen i Buenos Aires inte var monumentala. Tvärtom uppfattar jag det att mycket av processen har gått i stå. En av orsakerna var att EU inte hade en tillräcklig öppenhet för att ta initiativ och komma framåt i en sorts dragkamp med å ena sidan USA och å andra sidan G 77-gruppen och u-länderna. Nu sade ministern att han tänker driva på för att lösa utestående frågor inför kommande partsmöte. Sverige och på EU-nivå för att få en större öppenhet för att driva processen framåt nästa år och året därpå? Det får inte bli ett nytt misslyckande. EU har möjlighet att spela en stor roll. Man tog inte på sig den rollen denna gång. Så till min andra fråga. Jag tycker att fokus har flyttats från det väsentliga. Det har flyttats från hur vi i Sverige och i i-världen skall begränsa våra växthusgaser till en diskussion om flexibla mekanismer. Vi hörde nyss under den föregående frågan att det blir tekniskt och byråkratiskt, och det blir svårt att förklara för folket vad det handlar om. Jag tycker också att det är angeläget att vi kommer bort från den tekniska diskussionen och mer återför den till frågan om hur vi i Sverige, i i-världen, kan arbeta betydligt hårdare för att få ned växthusgaserna här. Då kommer jag till min fråga till ministern. Man har, som jag har uppfattat det, hamnat lite vid sidan av den viktiga diskussionen. Vill ministern få upp den på rätt spår igen? Det är min andra fråga. Min tredje fråga gäller det parlamentariska inflytandet vid den här typen av konferenser. Vi var ett antal parlamentariker på konferensen, men jag tyckte att det var alltför få. Är det möjligt att få med fler vid kommande konferenser? Parlamentarikerna spelade faktiskt en roll för att vara pådrivande. Den fjärde frågan vill jag ställa i anslutning till detta. Det gäller ungdomars deltagande. Jag var på ungdomens miljöriksdag i går. Man kände också där en stark frustration över att inte få fram sina synpunkter vid den här typen av konferenser. Kan man få in ungdomarna i ett operativt arbete i själva förhandlingsprocessen? Det var min sista fråga.
Fru talman! När det gäller de två senare frågorna, om parlamentarikers och ungdomars deltagande, var parlamentariker med på konferensen, inklusive Dan Ericsson. Vi hade också gjort det möjligt för en del miljöorganisationer att vara med under förhandlingarna. Men jag är självfallet beredd att se om vi inför ett kommande möte skall bredda de möjligheterna. I början av anförandet tänkte jag att jag kunde skriva under på nästan alltihop. Det enda som egentligen saknades i mitt eget anförande på själva konferensen var en uppmaning till alla att också försöka förankra behovet av en klimatpolitik hos sina medborgare. Jag vill gärna upprepa inför riksdagen att det finns ett sådant behov. När det gäller EU:s roll har vi nog inte riktigt samma uppfattning. Även om det här var mitt första tillfälle då jag samarbetade med mina nya kolleger, miljöministrarna, fick jag en ganska stark upplevelse av att det faktiskt var EU som drev förhandlingarna och som driver den här processen vidare. Det var EU som hade den gula ledartröjan på sig under förhandlingarna. Jag tror att det är nödvändigt att EU tar den rollen. Det finns väldigt stora skillnader mellan USA och stora grupper av u-länder, och det är nödvändigt att någon som har kraft och auktoritet kan överbrygga skillnader och försöka hitta konstruktiva lösningar. Det är en roll som jag tycker att EU måste ta, och jag skall försöka medverka till att EU också kan ta den. Jag kommer nu att vara aktiv i den här frågan i de kommande ministerråden. Jag kommer att se vad vi i Sverige konkret kan bidra med för att hitta konkreta vägar för att komma fram i de låsta positioner som finns på vissa områden. Jag tror också att vår klimatdelegation kommer att hjälpa oss på traven genom att peka på praktiska möjligheter för att lösa de grundläggande problemen. Jag håller fullständigt med både Dan Ericsson och den tidigare frågeställaren om att vi får akta oss för att inte inveckla oss för mycket i taktiska resonemang. I grunden ligger att alla länder på lite längre sikt och i-länderna på kort sikt nu och här måste börja att skära ned på utsläppen. Det är det som är det väsentliga, inte olika tekniska mekanismer.
Fru talman! Jag vill komma in där ministern slutade. Det var den senare redovisningen som ministern gav inledningsvis. Det gällde just det svenska arbetet. En anledning för Sverige att kanske inte orka vara riktigt pådrivande och stå upp tydligt och klart är att vi enligt de senaste siffrorna har ökat utsläppen, sedan 1990 med 7 %. Det är sagt, som ministern också sade, att vi inte skall öka utsläppen alls. Fram till år 2000 skall det vara noll. Nu är det bara ett år kvar, och då går det inte längre att hänvisa till tidigare beslut. Verkligheten visar en helt annan kurva. Jag undrar hur ministern tänker agera nu. Det är ett år kvar. Då skall vi ha tagit bort i första hand ökningen med 7 %, så att vi når noll. Då krävs det lite mer än att bara hänvisa till tidigare riksdagsbeslut. Det här är ju verkligheten.
Fru talman! Till att börja med skall jag säga att de siffror som hänvisas till kom i morse, och jag har inte haft möjlighet att analysera dem särskilt djupt. Men den bild jag har fått är att om man temperaturrensar siffrorna kommer vi 1999 enligt den prognos som har presenterats att ligga något - marginellt, men något - under utsläppen 1990. År 2000 kommer vi att ligga något, ännu mer marginellt, över. Skall man jämföra ett enskilt år - i det här fallet 1990 - med ett annat år, 1991 eller 2000, kan man inte låta vädrets starka växlingar och dess genomslag på sifferkedjorna slå igenom. Då måste man försöka använda väderrensade sifferkedjor, och då ser det hyggligt ut. Då har man ändå inte för 1999 och 2000 tagit hänsyn till de åtgärder som har genomförts de senaste åren och som kommer att få en viss effekt på utsläppen framöver. Jag skall inte svära på att det jag nu säger är den sanning som också står sig när vi väl har analyserat siffrorna. Men jag är lite mer hoppfull och lite mer optimistisk än vad Dan Ericsson är.
Fru talman! Jag skall börja med väderrensningen. Den har kanske inte så mycket med bilismen att göra. Det är väl ändå på transportsektorn som just koldioxidutsläppen ökar. Vi är från vårt parti väldigt tveksamma till de kryphål och de flexibla mekanismer som nu diskuteras mycket och som framför allt USA driver. För att slippa göra något själv skall man köpa rättigheter i andra länder. Jag är glad att moderaterna plötsligt är mycket kritiska till flexibla mekanismer. Det gläder mig oerhört. Det har jag inte hört förut. Det kanske inte bara är de flexibla mekanismer som danskarna skulle kunna utnyttja, utan även de som USA vill utnyttja. Trots att miljöministern försöker hålla ett gott humör förstår jag att entusiasmen inte är så där fruktansvärt stor efter Argentinamötet. Framgången begränsades egentligen till att inte bakslagen blev för stora. Ofta har lobbyorganisationerna fortfarande väldigt stor makt. Det som krävs är att vi i den rika världen minskar utsläppen med 75 % fram till 2050. Och det är ju ganska häftigt. Sedan har jag några frågor. Miljöministern tar själv upp den globala trögheten. Det kanske är så att det är svårt globalt, och därför är ansvaret väldigt stort lokalt att vara ett föredöme och visa att det här funkar. Då har jag några korta frågor. Jag tror inte att man kommer att nå målen ens med temperaturrensning. Men kan miljöministern fundera över vad det var som vi inte gjorde under de här tio åren, som gjorde att vi förmodligen inte kommer att klara målet? Kan vi lära oss något av det? Den andra frågan är: Hur stor är egentligen regeringens acceptans för de flexibla mekanismerna? Vad gäller den tredje frågan hoppas jag att ministern kan utveckla svaret lite grann. Hur ser regeringen egentligen på det här med sänkor? Det är ju mycket mer problematiskt än vad som kanske har framgått i den vanliga debatten.

Fru talman! Som jag var inne på tidigare får inte de flexibla mekanismerna bli huvudsaken. Jag ser dem som ett smörjmedel för att få de ganska tuffa nedskärningsmålen att fungera lite smidigare och kanske lite mer kostnadseffektivt. Vi menar från EU:s sida, i motsats till den amerikanska inställningen, att det måste kombineras med åtgärder i varje enskilt land. Vi har också drivit frågan om en målsättning i fråga om vilka nivåer som varje enskilt land måste ha på hemmaplan. Vi får inte heller glömma att möjligheten att sälja och köpa utsläppsrätter hänger ihop med om det finns något land som kommer ännu längre än vad som är deras åtagande. Det är först då som det egentligen skapas en utsläppsrätt som man kan sälja. Hur mycket man än köper och säljer utsläppsrätter under det tak som är fastlagt påverkar man ändå inte den totala reduktionen av utsläppsrättigheterna. Möjligen kan man t.o.m. säga att man kan lägga taket lite lägre om man har den här typen av smidiga mekanismer. Det är långt kvar innan vi vet hur dessa mekanismer kommer att fungera konkret. Man får vara försiktig med att döma ut dem innan man vet hur de kommer att se ut i slutändan. Nej, jag är inte så våldsamt entusiastisk över resultatet. Jag hade hoppats att vi skulle kunna komma längre och att vi skulle kunna vara lite mer konkreta och med utgångspunkt från Buenos Aires se en snabbare utveckling mot verkliga åtaganden i varje enskilt land. Men jag är inte beredd att säga att det var ett begränsat bakslag, eller hur nu Birger Schlaugs uttryck var. Jag tycker ändå att vi kom framåt på vissa områden. Vi har nu fått i gång en process på vissa av de viktigare områdena, där vi får försöka driva på och komma fram till resultat nästa år och året därefter. Jag får så många frågor. Min tid räcker inte riktigt till för att svara på fem sex frågor varje gång. Jag tror nog att jag har svarat på det väsentliga. Det är klart att det skulle vara intressant, slutligen, att fundera på vad man kunde ha gjort under de senaste tio åren för att ligga ännu bättre till i förhållande till målet. Det är en diskussion som jag skulle vilja fortsätta vid tillfälle.
Fru talman! Jag skulle också vilja ha en liten kommentar till frågan om sänkor, som jag upplever som ett sätt att faktiskt krypa undan ansvaret. Min följdfråga när det gäller flexibla mekanismer blir följande. Avser regeringen att själv utnyttja de flexibla mekanismerna för att köpa sig rådrum, som man skulle kunna kalla det om man satt i regeringen? Skulle man kunna köpa utsläppsrättigheter från Vitryssland eller Ryssland? Kjell Larsson sade att man köper från dem som har kommit ännu längre. Det är en sanning med ganska stor modifikation, trots allt. Man kan köpa rättigheter från ekonomier och från länder som det har gått fullständigt åt fanders för, t.ex. Vitryssland, Georgien och Ryssland. De kommer att nå sina utsläppsmål därför att det har gått åt helsike. Det är inte bara framgång som har lett till detta, utan också bakslag. Funderar regeringen på att utnyttja de flexibla mekanismerna för att inte själv göra lika mycket här?
Fru talman! Nej, vi har inte den inriktningen. Man kan också ställa frågan på ett annat sätt. Vi har möjligheter att inom EU höja våra utsläpp med 4 % beroende på att vi, paradoxalt nog genom vår snabba kärnkraftsutbyggnad, har gjort så kraftiga nedskärningar av koldioxidutsläppen tidigare. Frågan om vi kommer att sälja det utrymmet kan också ställas. Svaret från min sida har alltid varit att vi har inriktningen att klara våra mål enligt klimatkonventionen och enligt riksdagens beslut. Jag har tyvärr inte förhoppningen att kunna vara miljöminister om 15 år. Jag tycker att det vore lite förmätet av mig att säga att jag förbinder regeringen att inte vidta vissa åtgärder vid den tiden. Jag tror att Birger Schlaug har större möjligheter att vara riksdagsman vid den tiden. Frågan kan egentligen vändas tillbaka till honom.
Fru talman! Jag är också tacksam för informationen. Det är ett oerhört tekniskt ämne, men bakom tekniken ligger något mycket allvarligt i form av klimatförändringar. När man kommer in i en debatt efter ett tag har man alltid tappat en del av de frågor som man tänkte ställa, men jag tror att jag har några jag kan fylla på med. Jag har haft möjligheten att i regeringens delegation följa förhandlingarna både i Kyoto och Buenos Aires. Det är klart att man måste säga att resultatet är magert utifrån vad man som politisk parlamentariker skulle vilja uppnå. Samtidigt vill jag ändå säga att jag tycker att EU har varit väldigt pådrivande i detta arbete. Jag delar miljöministerns uppfattning i det fallet. Det finns som sagt var ett starkt motstånd inte minst från USA:s och också från en del andra länders sida. Man har anledning att vara uppriktigt orolig för situationen. Jag har två frågor. Den första gäller att jag anser att det politiska engagemanget i den internationella processen måste öka avsevärt. Det politiska deltagandet från regeringarnas sida måste bli betydligt mer omfattande och komma in tidigare i förhandlingsprocessen. Jag vill fråga miljöministern om man är beredd att medverka till ett starkare politiskt deltagande från EU:s sida - inte bara från svensk sida - och till att man går in i den fortsatta processen mer intensivt? Jag tänkte inte i första hand på parlamentarikernas deltagande, även om det är värdefullt, utan på regeringarnas deltagande. Den andra frågan handlar om att jag också tror att det är viktigt att andra delar av samhället deltar, särskilt när det gäller kontakterna med USA. Vi behöver bygga upp ett nätverk av parlamentariska kontakter, och det är riksdagens ansvar. Vi behöver bygga upp kontakter genom fackföreningsrörelsen, genom företagen och genom miljörörelsen. Är regeringen beredd att underlätta ett sådant kontaktutbyte med USA för att påverka USA:s opinion?
Fru talman! Enkelt uttryckt är svaret ja på båda frågorna. Sedan gäller det att hitta bra och produktiva former särskilt vad gäller den sista av frågorna, nämligen hur vi skall föra den fortsatta diskussionen med USA i dessa frågor. Hittar vi bra möjligheter är det klart att jag är beredd att använda dem. Det handlar också om opinionsbildningen i vårt eget land. Jag tror att jag i varje anförande jag har hållit sedan jag kom hem från Buenos Aires har tagit upp just klimatfrågorna. Det är viktigt att se till att den glädjande stora och ökande miljömedvetenhet som finns i vårt land också gäller klimatfrågorna.
Fru talman! Miljöministern tog upp de frågor som har diskuterats i Buenos Aires, men han sade väldigt litet om Sveriges roll i förhandlingarna och vad Sverige har gjort. Jag upplever det som om Sveriges roll har varit ganska svag. Man kan spekulera i om EU och Sverige medvetet har valt den linjen denna gång. Jag skulle vilja höra miljöministern utveckla det. Är det så? Sedan har jag en konkret fråga om hur Sverige drev en särskild fråga. Det är frågan om ett gemensamt genomförande med andra länder. Det är en metod som ser till att de mest kostnadseffektiva åtgärderna genomförs, men samtidigt är den moraliskt problematisk i den mån att den kan göra att vi människor i rika länder kan undvika den livsstilsförändring som vi moraliskt sett måste genomföra för att hålla oss inom det rättvisa miljöutrymmet. Hur drev Sverige denna fråga? Syftet är att garantera att vi i den rika delen av världen både tar vårt gemensamma och vårt enskilda ansvar och minskar vår egen klimatpåverkan. Vi får inte smita undan genom att stå för finansiering i länder som inte är lika rika och som inte heller är lika ansvariga för det klimathot som vi utsätter hela planeten för.
Fru talman! Svaret på den första frågan är kort och gott att vår verklighetsbild går isär där. Jag upplever - det gäller inte bara den korta tid som jag har varit miljöminister, utan även tidigare - att Sverige har spelat en aktiv roll i EU-samarbetet, att vi fortsätter att göra det och att vi har ambitioner att fortsätta att göra det. Våra möjligheter att göra det går tillbaka på att Sverige faktiskt har ett väldigt gott renommé inom Europasamarbetet, som vi har fått på kort tid - kanske särskilt på miljöområdet. Det skall vi naturligtvis utnyttja för att driva på. Jag får också uttrycka en viss nyfiken glädje över att det finns fyra fem miljöministrar i Europa som tillhör olika gröna europeiska partier. Det skall bli väldigt spännande att samarbeta med de miljöministrarna. På Jonas Ringqvists andra fråga kan jag svara att denna mekanism skiljer sig från de övriga två mekanismerna genom att den handlar om insatser i ett land som inte har något eget utsläppstak. Det land som gör insatsen kan tillgodoräkna sig en del av insatsens resultat när det gäller utsläppen. Såtillvida ligger den utanför det jag talade om tidigare, dvs. att en utsläppsökning i ett land måste balanseras av en utsläppsminskning i ett annat land. Vi har velat ha denna mekanism, delvis som en följd av att det i stor utsträckning blev en diskussion mellan de fattiga länderna och de rika länderna på Buenos Aires-mötet. Det blev en viktig fråga för de fattiga länderna. De såg det som en del av det ansvar som de rika länderna har för att hjälpa de fattiga länderna att klara sina problem utan att behöva ta på sig större utsläpp i framtiden. Just det faktum att denna mekanism är lite asymmetrisk på det sätt som jag beskrev tidigare gör att det blir särskilt viktigt vilket regelverk vi får framöver och att vi kan skapa praktiska garantier för att de utsläppsminskningar som sker i det fattiga landet inte skulle ha skett ändå och att de faktiskt innebär ett nettobidrag till minskningen av utsläppsmängden. Där vet vi inte alls hur den praktiska lösningen kommer att bli. Vi kommer från svensk sida att bevaka att alla dessa mekanismer förses med praktiska lösningar med bra påföljder så att de inte kan utnyttjas som kryphål, så som det nu ofta utmålas i debatten.
Fru talman! Som vi har hört en stund har ju de svenska utsläppen av koldioxid minskat från 80-talets början till 90-talet. Men från början av 90-talet har de ökat kraftigt igen. Utsläppen är 5-10 miljoner ton. Denna ökning går ju på tvärs mot vad vi har beslutat i Sveriges riksdag. Det är också på tvärs mot åtaganden som vi har gjort internationellt. När man har gjort den iakttagelsen, kan man också göra iakttagelsen att ökningen har skett genom att vi har ökat användningen, förbränningen, av olja, kol och naturgas. Naturgasen är också ett fossilt bränsle. Men man borde snarare kalla den fossilgas. Den har den egenskapen att den rycker undan grunden för utvecklingen av bioenergin. Nu diskuteras minst två stora projekt med att dra ledningar till och genom Sverige av sådan fossilgas. Man diskuterar också det som heter Nordic Gas Grid, som innebär att man skapar ett system med fossilgasledningar runt om i Norden. I ljuset av att vi om drygt ett år skall ha nått ned till 1990 års nivå i fråga om utsläpp och med tanke på miljöministerns syn på 15 år framåt som miljöminister - kanske något kortare - tror jag ändå att synen på denna gas ligger inom miljöministerns tidsspann, om jag uttrycker det så. Det vore därför intressant att höra miljöministerns syn på de gasprojekt som diskuteras.
Fru talman! Jag vet inte om Lennart Daléus var här när vi diskuterade hur vi skall se på utsläppsutvecklingen från 1990. Enligt min bild av den rapport som jag tror lämnades i morse är det på det sättet att om man temperaturjusterar utsläppen, kommer vi enligt den prognos som Energimyndigheten har lagt fast att ha i stort sett samma utsläpp 1999 och 2000 som vi hade 1990. Det är alltså en helt annorlunda bild än den som Lennart Daléus ger. Nu kan man säga att en del av det beror på att vi importerar mer elkraft. Å andra sidan kan man också säga att en hel del av de åtgärder som har vidtagits och som kommer att slå över på den positiva sidan inte är inräknade i dessa prognoser. Var och en får väl titta på dessa prognoser och försöka gå igenom dem och bilda en uppfattning om hur man exakt skall se på denna fråga. Jag vill nog inte ge någon konkret, klar och tydlig uppfattning från denna talarstol om dessa två stora projekt. Det är viktigt för denna regering att skapa utrymme för bränslen som inte är fossila - biomassa, bränsleceller, osv. Det pågår ju som alla ni vet en mycket glädjande utveckling inte bara i Sverige utan i hela världen i fråga om detta. Men jag vill inte ha några direkta konkreta synpunkter på dessa projekt.
Fru talman! Jag kan inte begära att miljöministern skall se min obetydliga person, men jag kan försäkra honom om att jag satt här under hela den debatten och självklart lyssnade på miljöministerns inlägg, som jag inte tycker innehöll just de konkreta ståndpunkter som vi skulle ha behövt för att kunna veta hur regeringen har tänkt sig strategin. Då är det så, fru talman, att en konkret sak i en sådan strategi rimligen är förhållningssättet till två sedan länge tydligt diskuterade projekt. Bl.a. när Boris Jeltsin var i Stockholm diskuterades ju dessa frågor. Det kan inte ha undgått miljöministern, även om han då inte var miljöminister, att det är projekt som har diskuterats länge. Om man har den ambition som miljöministern uttryckte, tycker jag också att han borde ha funderat något över hur dessa naturgas eller fossilgasprojekten möjligen kan komma att påverka de svenska utsläppen av koldioxid. Jag tycker att det kunde vara rimligt. Sedan har jag en sakfråga. När miljöministern talar om minskade utsläpp, gäller det då per capita eller landet som helhet? Miljöministern talade ju om att det går i positiv riktning. Om det är fråga om landet som helhet fortsätter bekymren.
Fru talman! Om det bara gäller frågan om hur man ser på dessa projekt med utgångspunkt i utsläpp från fossila bränslen, är det klart att det är bra om man kan undvika dem. Men en sådan satsning innehåller naturligtvis en mängd andra aspekter. Jag lovar att jag kommer att sätta mig noga in i dessa projekt och utsätta dem för en mycket sträng granskning av miljöskäl, både från klimatsidan och från annat håll. Jag har inte alls uppfattningen att Lennart Daléus är en obetydlig person. Tvärtom har jag respekt för Lennart Daléus som kanske en av de mest erfarna miljöpolitiker, vid sidan av fru talmannen förstås, som finns i vårt land. Och jag hoppas att jag kan lära mig en hel del av Lennart Daléus erfarenheter på detta område också i fortsättningen.
Fru talman! Jag vill också knyta an till riksdagens klimatpolitiska beslut 1993. Jag tror att jag uppfattade miljöministern rätt, nämligen att koldioxidutsläppen från fossila bränslen skall stabiliseras på 1990 års nivå år 2000. Någon annan var också inne på det.
Fru talman! Torv är ju en form av fossilt bränsle, och det är klart att den spelar samma roll i detta avseende som andra fossila bränslen. Nu finns det ju olika anledningar, inte bara miljöpolitiska anledningar, till att man har stimulerat torvbrytningen. Eftersom det finns många som håller på med denna verksamhet, vill jag inte gå längre i min bedömning just nu. Men den här frågan kommer naturligtvis upp, inte minst i samband med den översyn av skattefrågorna som pågår för närvarande.
Fru talman! 1997 var det varmaste året hittills sedan man började mäta klimatet mer systematiskt. Jag tänkte fortsätta i den ända som Birger Schlaug började. Om man analyserar det som har hänt under den senaste tioårsperioden, är det trafikökningen som är boven i dramat. Alla andra sektorer har minskat sina utsläpp av växthusgaser. Inom trafiksektorn är det framför allt flyget och vägtrafiken som är de huvudsakliga anledningarna till detta. Och det är inte så att motorerna har blivit mindre effektiva, utan det handlar om att volymökningen av trafiken har ätit upp de effektivitetsvinster som man har gjort. Såväl Luftfartsverket som Vägverket planerar nu för ännu mer trafik. Mot bakgrund av detta undrar jag om regeringen planerar att låta koldioxidavgifterna ingå som en del i de skattesamtal som regeringen har inbjudit oss andra att delta i.
Fru talman! 1997 var ett mycket varmt år, och utsläppen av koldioxid minskade mycket kraftigt mellan 1996 och 1997. Jag hade naturligtvis kunnat ställa mig här när dessa rapporter kom och slagit mig för bröstet och sagt att detta är ett resultat av regeringens kloka beslut. Men det var det ju inte mer än i viss utsträckning. Det var också ett resultat av väderförändringar och temperaturförändringar mellan dessa två år. På samma sätt menar jag att det är viktigt att vi när vi försöker jämföra enskilda år måste göra det så att säga temperaturrensat, för att försöka få bort dessa mycket tillfälliga effekterna, annars får vi en ganska hopplös diskussion. Det är riktigt att transportsektorn står för en större ökning än andra sektorer i detta avseende. Nu är ju vårt mål inte formulerat för varje enskild sektor för sig, även om det finns en del resonemang i den riktningen, utan målet gäller ju hela utsläppsmängden. Jag tror att det är viktigt att ha lite grann av den flexibiliteten för att man skall kunna se till att det i framtiden kan vara vissa ökningar på vissa områden, om det blir motsvarande större ökningar på andra områden. Jag tror att det skulle bli ganska konstiga effekter om man låste fast utsläppsmöjligheterna vid varje enskild sektor och målsatte dem. Jag vet inte i vad mån man kan tänka sig att låta skattesamtalen också handla om de här frågorna. Däremot finns det, som jag tidigare nämnde, en arbetsgrupp i Regeringskansliet som diskuterar de här sakerna.